Herr talman! Evert Svensson kräver av oss av vi skall upp till bevis om att prostitutionen minskar om man lagstiftar. Evert Svensson, låt oss därför få möjligheten att bevisa detta. Ge oss möjligheter att lagstifta.
Herr talman! Karin Ahrland förstår inte varför vi kräver ett strängare straff. Det är emellertid ett faktum att det inte fungerar som det är i dag. Straffpåföljden är för mild. Det gör att poliser inte heller bryr sig om detta. Det händer ingenting. Det kan inte vara förenligt med respekt för lag och ordning att man har lagar som man inte alls bryr sig om att följa.

Herr talman! Bara helt kort till Gunilla André: Vi har blivit övertygade om att situationen kanske förvärras om man tar till kriminalisering. Därför vill vi inte framlägga något sådant förslag.
Herr talman! Det är inte fråga om mera resurser till polisen. Frågan är i stället om det över huvud taget lönar sig att försöka motverka denna verksamhet. När det inte blir några påföljder, är det inte heller någon idé att polisen gör några insatser. Det handlar om att man måste skärpa lagstiftningen på det här området.

Herr talman! Det ärende som vi nu skall behandla gäller ramanslagen till riksåklagaren samt till åklagarmyndigheterna. Det förra beloppet är 14,3 milj.kr. och det senare nästan 325 milj.kr. Beträffande anslagsramen är utskottet enhälligt i sitt ställningstagande. I samband med medelsanvisningen behandlas också ett antal motioner, och jag skall något beröra dessa. I motion Ju303 framförs önskemål om en utredning i syfte att förstärka medborgarinflytandet inom åklagarväsendet. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen, men motionen har fått en positiv skrivning som ger intryck av att önskemålen i motionen på sikt kan komma att tillgodoses. Utskottet använder sig av formuleringen att man kan ”inte för närvarande tillstyrka en sådan utredning som begärs i motionen”. Den borgerliga minoriteten i utskottet menar att kravet på parlamentarisk insyn i åklagarverksamheten redan är tillgodosett genom den rådgivande nämndens verksamhet. Vidare menar vi att regionala nämnder, som motionären förordar, endast skulle medföra en byråkratisk omgång utan att medföra några fördelar. Därför har vi i en gemensam reservation, nr 1, framfört en annan motivering än majoriteten, och jag yrkar bifall till reservation 1. Elving Andersson och Ingbritt Irhammar kräver i motion Ju304 att en särskild statsåklagare för miljömål skall införas. Dessutom begär motionärerna att åklagarna skall få en särskild utbildning som tar sikte på utredning och lagföring beträffande miljöbrott. Jag vill understryka att jag känner mycket stor sympati för det sistnämnda kravet på ökad miljöutbildning bland åklagarna. Majoriteten i utskottet har också en positiv skrivning i frågan, men eftersom riksåklagaren för närvarande går igenom rättstillämpningen i de miljöbrott som har behandlats i domstol, vill vi avvakta utfallet av denna utredning. Översynen är befogad — det inser man när man har följt de verkligt stora miljömålen under senare år. Sanktionerna har hittills inskränkt sig till blygsamma böter, trots grova brott mot lagstiftningen. Förslaget om en särskild statsåklagare avvisar vi däremot. Betänkandet behandlar också åtalsunderlåtelse och rapporteftergift. Vi har inom utskottet behandlat den frågan så sent som förra året. I Sverige, liksom i västliga rättsstater, gäller principen om absolut och obligatorisk åtalsplikt. Det innebär att åklagaren skall vara skyldig att tala å brott som lyder under allmänt åtal. I östländerna är man betydligt strängare. I många av dessa länder vet man inte vad det betyder att låta bli att åtala. Vi har i vårt land sedan lång tid tillbaka regler om åtalsunderlåtelse, regler som alltså bryter igenom huvudprincipen. Men sedan 1985 har vi regler genomförda av den socialdemokratiska regeringen som är mycket långtgående när det gäller möjligheten att underlåta att väcka åtal, t.o.m. i fråga om brott där fängelse ingår i straffsanktionerna. Att rena bagatellbrott, s.k. smörklicksmål, kan leda till åtalsunderlåtelse eller rapporteftergift har vi full förståelse för. Vi menar emellertid att möjligheterna till åtalsunderlåtelse, förundersökningsbegränsning och rapporteftergift har kommit att utvidgas alltför mycket. Besparingar inom olika samhällsområden är säkert befogade men kan också få förödande effekter. Mot kraven på besparingar och rationaliseringar står de grundläggande förpliktelserna i ett demokratiskt rättssamhälle att slå vakt om de fundament som bär upp medborgarnas förtroende och respekt för rättsordningens funktioner. Herr talman! Reglerna om åtalsunderlåtelse kan inte accepteras. De utgör ett led i regeringens kriminalpolitik som vi med allt större oro reagerar mot. Man väljer i ökad utsträckning strafförelägganden, väljer åtalsunderlåtelser och väljer villkorlig frigivning. I stället för att möta brottsvågen med en familjepolitik som återupprättar familjens styrka och integritet. med en skolpolitik som återställer respekten för kunskap, ordning och reda, med en politik mot narkotikabrottslighet som verkligen bryter det mönster som vi har levt med ända sedan 1960-talet, väljer regeringen nu att söka få så många som möjligt som begår brott bortgallrade från rättssystemet. Vi kan inte acceptera det synsättet och den politiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till den borgerliga trepartireservationen nr 3 i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Till det betänkande som vi nu debatterar har folkpartiets ledamöter i utskottet fogat två reservationer, som jag redan inledningsvis vill yrka bifall till. Det är reservationerna 1 och 3. Reservation 1 rör medborgarinflytandet inom åklagarväsendet. Ett utvidgat lekmannainflytande på lokal och regional nivå syns knappast meningsfullt, tycker reservanterna. Redan i dag finns det i riksåklagarens kansli en rådgivande nämnd med lekmannamedverkan. Denna rådgivande nämnd deltar i behandlingen av större frågor och frågor av principiellt intresse, liksom den medverkar vid riksåklagarens tillsynsverksamhet. Ytterligare lekmannamedverkan skulle bara medföra onödig byråkrati, vilket Sven Munke redan har varit inne på. Reservation 3, herr talman, handlar om åtalsunderlåtelse. I vårt land råder principen om obligatorisk åtalsplikt. Till den generella huvudregeln har sedan länge funnits undantagsbestämmelser om s.k. åtalsunderlåtelse. Senast 1985 utvidgades åklagarens möjligheter att låta bli att åtala — inte av rättsskäl utan närmast av statsfinansiella orsaker. Då menade vi i folkpartiet att den absoluta åtalsplikten urholkades för mycket. Den urholkades betänkligt. Det tycker vi fortfarande, och vi vill därför ha en återgång till de mer restriktiva reglerna för åtalsunderlåtelse, förundersökningsbegränsning och rapporteftergift. Vi anser detta mot den dystra bakgrunden att brottsligheten i vårt samhälle har ökat kraftigt. Våra skäl är desamma nu som på hösten 1984, då folkpartisterna i utskott och riksdag gick emot förslaget att öka åklagarnas möjligheter att låta bli att åtala. Vi anser att tilltron till rättskipningen i dag är viktigare än någonsin och kräver att brott utreds och beivras. För den allmänna laglydnaden är det inte bra när samhället till synes inte reagerar mot vissa typer av brott som anses bagatellartade. Och tyvärr kan den utvidgade rätten för åklagare att underlåta åtal leda till att principen om likhet inför lagen inte upprätthålls. Inte heller principen om förutsebarhet är tryggad i det nuvarande systemet. Och låt oss inte heller bortse från de negativa effekterna ur preventiv synvinkel som kan bli följden när alltför många av dem som begår brott inte drabbas av tillräcklig reaktion från samhällets sida. Framför allt för ungdomar är det viktigt att samhället ger klara besked om vad som är rätt och orätt, vad som kan accepteras och vad som är oacceptabelt. Herr talman! Låt oss återgå till de regler för åtalsunderlåtelse, förundersökningsbegränsning och rapporteftergift som gällde före den senaste lagändringen i ämnet! Får jag till sist säga att reservation nr 2 om ”En särskild sta:. åklagare för miljömål” kan tyckas ha en del som talar för sig. Men som sags på s. 6 i betänkandet så har utbildningsinsatser beträffande miljömål redan genomförts i riksåklagarens regi, och ytterligare insatser är planerade, varför vi i folkpartiet inte stödjer denna reservation. Men vi kommer att noga följa att den här planerade utbildningen av åklagare och poliser blir av, så som utlovat är. Vi utgår från att utbildningen blir av, och vi kommer att med uppmärksamhet följa ärendet.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande 28 som behandlar åklagarväsendet har vi från centerns sida reservationer på två punkter. Den ena frågan gäller miljöbrott och möjligheter att i högre grad beivra dessa med hjälp av såväl en särskild statsåklagare i miljömål som bättre utbildning på området. Den andra reservationen, som är gemensam för centern, moderata samlingspartiet och folkpartiet, avser krav på återgång till tidigare gällande regler för åtalsunderlåtelse — alltså en återgång till de regler som gällde före den senaste lagändringen i ämnet. Om detta har redan sagts ganska mycket av Sven Munke och Lars Sundin. Jag kan instämma i vad dessa två ledamöter har anfört och vill bara för centerns del betona hur viktigt även vi anser det vara att överträdelser av straffrättsliga bestämmelser leder till en reaktion från samhällets sida. Uteblir sanktioner så förlorar de uppställda reglerna sin trovärdighet. Detta är extra viktigt att beakta när det gäller unga lagöverträdare. Respekten för rättsväsendet går lätt förlorad, och det kan vi inte acceptera. Vad sedan miljöbrott beträffar kan konstateras att miljöbrott uppdagas allt oftare — trots att mängder av brott mot miljön fortfarande inte uppdagas alls! Av detta drar jag slutsatsen att en mängd brott mot miljön ständigt sker, och det är allvarligt. Ibland anmäls misstankar om brott mot miljön utan att detta sedan leder till domstolsprövning. Sällan har miljöbrott lett till fällande domar, och i de få fall detta skett har endast ringa bötesstraff utdömts, straff som kan jämföras med de bötesstraff som utdöms vid t.ex. snatteri. Dessa fakta borde ge oss alla en rejäl tankeställare. Något, eller snarare mycket, är fel. Det gäller naturligtvis brist på resurser för att uppdaga brott. Resurstillskott behövs såväl hos länsstyrelsernas naturvårdsenheter som hos kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnder. Från centerns sida har vi väckt motioner på området som behandlas i andra utskott än justitieutskottet. I justitieutskottet behandlas motioner som vi väckt om ökade resurser till polisen, men motionerna gäller också kravet om bättre utbildning av åklagare i miljömål och yrkandet om en särskild åklagare i miljömål. Utskottet konstaterar att viss kompetens redan finns i miljömål och att ytterligare utbildningsinsatser skall sättas in. Det behövs sannerligen. Från centerns sida kommer vi nu att noga följa utvecklingen på området för att se om de tilltänkta insatserna räcker. Kravet på en särskild statsåklagare för miljömål är vi i centern ensamma om att kämpa för. Det förvånar oss, för från regeringens sida har det ju på senare tid flera gånger uttalats att man ser allvarligt på miljöbrott. Tidigare har regeringen uttalat att den ser allvarligt på ekonomisk brottslighet. Av detta drog man slutsatsen att det behövdes en särskild statsåklagare på området, eftersom ekobrott ansågs vara svåra att sätta sig in i och att driva till åtal. På miljöområdet är utredningsfrågorna väl så svåra. Det är ofta mycket komplicerade fall, där det behövs djupa kunskaper såväl på det tekniska området som i fråga om kemiska och biologiska frågor. Det är inte heller ovanligt att miljöbrott har ett samband med ekonomisk brottslighet, vilket gör att dessa brott ytterligare kompliceras. Utskottet tycks vara medvetet om att det finns behov av en särskild statsåklagare för miljömål, för man avfärdar faktiskt inte tanken helt. Man svarar att skäl för detta inte finns nu. Det är konstigt. Det är ju nu som det är extra angeläget med en sådan här åklagare, eftersom erfarenheterna hos domarkåren på miljöområdet är så begränsade i dag. Snarare kan det enligt mitt sätt att se på saken tänkas att det i framtiden, när större erfarenhet har uppnåtts och det kan förutsättas att samtliga åklagare skaffat sig tillräcklig kunskap, inte behövs en särskild statsåklagare på området. Men i dag, när det saknas erfarenhet, är det extra angeläget att förslaget genomförs. Jag frågar om det verkligen finns en vilja hos övriga partier att bekämpa miljöbrott, när ni avstyrker centerns yrkande om en särskild statsåklagare för sådana här brott. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Jag har tagit mig friheten att begära ordet med anledning av Bengt Harding Olsons motion, som jag tycker förtjänar en kommentar litet utöver vad utskottet har kostat på sig. Bengt Harding Olson vill ju att förundersökningsledarskapet i vissa svårare brottmål skall obligatoriskt kunna övergå till riksåklagaren, och det är ju erfarenheterna från Palmeutredningen som ligger bakom detta. Jag skall inte gå in på om den av Bengt Harding Olson föreslagna metoden är den i sak riktiga. Man kan naturligtvis tänka sig andra metoder. Åtminstone för närvarande har riksåklagaren knappast de resurser som skulle behövas, om riksåklagaren gavs en sådan här speciell roll i dessa brottmål. Det som ändå är viktigt att betona är att man inte i alltför stor utsträckning med tystnad skall förbigå de erfarenheter som Palmeutredningen gav. Vad som där förekom var faktiskt ett generalangrepp på den i rättegångsbalken fastställda svenska rättsordningen. Vi har ju — och jag tror att det i det här landet råder en bred enighet om att vi skall ha det så — ett fristående åklagarväsende, och det är inte som i vissa andra länder så, att åklagaren bara är processförande, medan hela förundersökningen ligger hos polisen. Vi har ett förundersökningsledarskap förankrat hos åklagaren därför att vi vill garantera en rättssäkerhet och därför att vi vill ha en kvalificerad prövning av sådana tvångsåtgärder mot människor som i samband med en förundersökning kan tänkas bli aktuella. Det oroande med Palmeutredningen var hur lätt hela denna ordning kunde åsidosättas av en liten grupp maktlystna personer, som hade en helt annan principiell uppfattning om hur förundersökning och förundersökningsledarskap skulle vara organiserade. Ännu mer oroande var vilken ringa spärr som fanns mot det godtycke som utvecklades och hur svårt det var för åklagarna att hävda sig. En rad åklagare som hade beröring med utredningen har samstämmigt vittnat om hur de upplevde att de hade ringa eller inget stöd för sin i rättegångsbalken fastlagda ställning. Det utvecklades i samband med konflikten mellan polis och åklagare i Palmeutredningen någon sorts egendomlig kompromissanda som innebar att det handlade om att garantera samarbete på det sättet att man skulle så att säga sammanjämka två likvärdiga parter, vilket ju är en från rättegångsbalkens synpunkt fullständigt felaktig hållning. Man borde ha markerat åklagarens ledande ställning och sagt till dem som ville rubba denna ordning: Ni har fel— ni skall inte blanda er i det här. Det är inte ni som skall ta över förundersökningsledarskapet. Man kan som sagt diskutera vilka formella metoder som kan vara möjliga för att se till att en sådan här kris inom en viktig del av rättsväsendet inte återupprepas.

Det får icke lämnas utrymme för några gråzoner i denna viktiga fråga. I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 28 behandlas regeringens förslag om anslag till åklagarväsendet och några motioner med anknytning till detsamma. Jag vill först konstatera att det råder enighet om de föreslagna ramanslagen om tillsammans drygt 339 milj.kr. Det har också Sven Munke redan konstaterat. Genom ramanslagsförfarandet ökar flexibiliteten hos åklagarmyndigheten, vilket i sig torde vara en effektivitetsvinst. I förhållande till huvudförslaget om besparingar har åklagarväsendet fått en gynnsam behandling i årets budgetproposition. I motion Ju302 anser motionären att riksåklagaren skall åläggas skyldighet att överta förundersökningen i vissa exceptionella fall. Den frågan ligger inom ramen för den parlamentariska kommission som regeringen tillsatt med anledning av mordet på Olof Palme. Den kommissionen skall överväga de principiella frågor som berör ansvarsförhållandena mellan berörda myndigheter. Därför yrkar jag avslag på motionen. Av budgetpropositionen framgår att departementschefen tagit intryck av den kritik som remissinstanserna framfört över förslaget från åklagarkommittén om sammanläggning av de mindre åklagardistrikten. Därmed skulle motion Ju301 vara tillgodosedd i sak. Generellt sett är medborgarmedverkan en tillgång för rättsväsendet. Därför har också en rådgivande nämnd inrättats vid riksåklagarens kansli. Genom riksåklagarens tillsynsverksamhet finns redan ett visst lekmannainflytande även regionalt och lokalt. Utskottsmajoriteten vill inte stänga dörren för ett framtida utvidgande av lekmannainflytandet. Men vi anser att man först behöver erfarenheter av den rådgivande nämndens verksamhet, innan ett ställningstagande görs för att utvidga lekmannainflytandet regionalt och lokalt. Utskottets moderater och folkpartister avstyrker också motionen i reservation 1, men de gör det med en betydligt restriktivare skrivning än vad utskottsmajoriteten gör. Det är anmärkningsvärt att folkpartiets utskottsledamöter avspisar en motion från folkpartisten Bengt Harding Olson på detta sätt. Han har dock som chefsåklagare en viss kunnighet och erfarenhet, som borde tas till vara. Det är, som Ingbritt Irhammar påpekar, synnerligen angeläget att miljöbrott beivras. Detta sker i dag i alltför liten utsträckning. Orsaken härtill finns att söka såväl inom rättsväsendet som hos tillsynsmyndigheterna. I den miljöproposition som nu behandlas av riksdagen föreslås särskilda utbildningsinsatser för åklagare och polis. Sådana propåer finns också i riksåklagarens anslagsframställan. Förslagen till utbildningsinsatser godtas av ett enhälligt utskott. Utbildningskravet i motion Ju304 har också övergivits av författarna till reservation 2. I den reservationen kräver man införande av en särskild statsåklagare för miljömål.

Frågan är nu för fjärde gången föremål för riksdagsbehandling, och det är inte utan att argumenten känns igen så gott som ord för ord. Syftet bakom åtalsunderlåtelse är att med de begränsade resurser som står till buds så effektivt som möjligt bekämpa den grövre brottsligheten. För allmänheten framstår det som stötande, om stora resurser används för att beivra lagöverträdelser som i det enskilda fallet framstår som bagatellartade eller av mindre beskaffenhet. Ett centralt moment i reservanternas kritik av dagens ordning är att åtalsunderlåtelse inte skulle innebära en reaktion från samhällets sida mot den som har begått brott. Självfallet innebär anmälan, förundersökning och åklagarens beslutsfattande en högst otrevlig upplevelse för de flesta som berörs. Det finns också en strävan hos regeringen att finna nya påföljder som bättre än de traditionella påföljderna är ägnade att främja laglydnaden, främst hos unga lagöverträdare. Ett exempel på detta är förslaget i proposition 1987/88:135 om åtgärder mot unga lagöverträdare. Som en förutsättning för åtalsunderlåtelse skall det enligt förslaget ställas skärpta krav på den unge lagöverträdaren. Åtalsunderlåtelsen skall annars i värsta fall kunna återkallas och den unge ställas inför domstol. För att ge en snabbare reaktion får åklagaren bättre möjligheter att utfärda strafföreläggande. Polisen skall också få möjlighet att anmoda unga lagöverträdare att ställa till rätta efter sig. Genom ett bättre samarbete mellan myndigheterna skall tiden mellan brott och straff förkortas. Detta är förslag som alla framförs i propositionen om åtgärder mot unga lagöverträdare. Ett annat exempel på regeringens strävanden i detta avseende är det arbete som pågår i justitiedepartementet angående samhällstjänst. Där finns ännu inga konkreta förslag, men arbetet pågår. De nuvarande reglerna för åtalseftergift har inte inneburit någon ökning av antalet åtalseftergifter, vilket de borgerliga företrädarna tidigare befarade. Inte heller i övrigt har något framkommit som föranleder utskottsmajoriteten att ändra sitt tidigare ställningstagande. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga motioner och reservationer.

Herr talman! Nu får vi höra även av Bengt-Ola Ryttar att man ser allvarligt på miljöbrott. Tidigare har justitieministern uttalat samma ord. Vi har också hört miljöministern uttala dessa ord. Jag ser detta som ord men brist på handling i många fall och på många områden. Hur stämmer detta med verkligheten? Hur kan man säga att man ser allvarligt på miljöbrott? Vi kan bara ta det senaste målet, Scandust i Landskrona. Under många år har här skett ganska grova brott mot miljön. Nu visar det sig att det ändå är svårt att åtala och svårt att bevisa — om man har haft tillstånd osv. I varje fall blev det relativt små bötesstraff, som faktiskt är att jämföra med påföljden för snatteri och fortkörning. Hur kan det då sägas att man ser allvarligt på miljöbrott? Visst skulle det ha behövts en särskild statsåklagare i miljömål. Visst skulle det i sådana här fall ha behövts all sakkunskap på detta område i rätten. Vi är överens om att det behövs resurser på många områden, att det inte bara är domarnas kunskap det gäller. Som vi sade tidigare gäller det också polisens kunskap. Men vi från centerpartiets sida har ju här verkligen gått fram på bred front för att komma åt dessa miljöbrott. Här talade Bengt-Ola Ryttar om att regeringen har lagt fram en miljöproposition, som innebär extra resurser till länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Ja, det är bra. Men vi tycker att det är otillräckligt, och vi föreslår 10 milj.kr. mer. Nu tillhör det inte justitieområdet, men det tillhör helhetsbilden när det gäller synen på miljövård. Vi har krav på en miljöombudsman. Vi vill ha mer pengar till poliser — så att vi kan få fler poliser och bättre utbildning. Bengt-Ola Ryttar talar här om att även reservanterna har övergivit kraven på bättre utbildning. Men det är väl ändå inte sant, Bengt-Ola Ryttar. Vi respekterar att man nu tillför mer medel för utbildning, och jag sade att vi noga skall följa utvecklingen och se om dessa medel kommer att räcka till. Och gör de inte det, får vi återkomma med motionskrav på detta område. Jag fick faktiskt inte svar på min fråga tidigare: Visst finns det väl större skäl att ha en statsåklagare i miljömål nu, när vi har så liten erfarenhet på det här området, än senare när vi har utbildat på ett bättre sätt? Så några ord om vårt krav på återgång till de regler för åtalsunderlåtelse som gällde före 1985. Det har skett förändringar. Under 1986 meddelades 21 000 beslut om åtalsunderlåtelse. Detta skall då jämföras med någonting, och de jämförelsesiffror jag har visar att 6 70 av antalet åtal som väcktes ledde till åtalsunderlåtelse 1975. Tio år senare, 1985, var det 14 90. Jag tycker att man klart måste framhålla att det innebär en höjning.

Herr talman! Bengt-Ola Ryttar säger beträffande bagatellmålen att det kan vara stötande för allmänheten att man utreder dessa brott. Jag sade också i mitt anförande att det är helt naturligt att man inte skall öda någon större möda på sådana här ”smörklicksmål”. Men det är stötande för allmänheten när grova brott inte leder till några sanktioner. En typisk situation är att en åklagare avstår från att åtala en person när denne står under åtal för ett annat brott, för vilket påföljden kan vara fängelsestraff. Det innebär att vederbörande ”gratis” kan begå nya brott. Det är faktiskt de brottsaktiva som drar nytta av detta. Så nog behöver man se över det här området och minska antalet åtalseftergifter. Ingbritt Irhammar säger att det under många år har förekommit utsläpp från Scandust. Men det har i själva verket gällt de två senaste åren; jag känner mycket väl till det ärendet. Att man med anledning därav skulle begära en särskild statsåklagare har jag litet svårt att förstå, eftersom riksåklagaren skall göra en översyn av just dessa brottmål som är avklarade och som har lett till förvånande låga sanktioner. Det är alldeles riktigt som Ingbritt Irhammar säger, att dessa sanktioner ungefär motsvarar straffen för snatteri. Det är ju upprörande. Men eftersom det skall ske en översyn behöver vi inte anställa en särskild statsåklagare för detta.

Herr talman! I sitt första anförande hävdade Bengt-Ola Ryttar apropå Bengt Harding Olsons motion om förstärkt medborgarinflytande inom åklagarväsendet att lekmannainflytande i princip är en tillgång. Jag instämmeri detta. Men det skall tillföra saken något och inte främst leda till en ökad byråkrati, vilket jag befarar att motionen i fråga kan komma att leda till. Naturligtvis är det så, Bengt-Ola Ryttar, att en förundersökning och ett beslut om åtalseftergift är något obehagligt, och det uppfattas säkert så av många människor. Problemet är, enligt mitt sätt att se, att alltför många struntar i dessa samhällets beslut och tolkar dem felaktigt, och det är betänkligt särskilt när det gäller ungdomar. Herr talman! Ibland så lönar det sig att tjata. När vi förra året diskuterade frågan om åtalseftergifter, så menade socialdemokraternas talesman att lagstiftningen gav en rimlig avvägning mellan olika intressen, och han kunde alls inte förstå vår oro för att unga lagöverträdare kunde uppfatta åtalsunderlåtelser som något som det inte var någon anledning bry sig om. I år gör man från socialdemokratiskt håll en poäng av att regeringen har skickat en remiss till lagrådet om vissa frågor om åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare. Tala om omvändelse! Hörde jag rätt — talade inte Bengt-Ola Ryttar positivt om samhällstjänst? Här gäller det att hänga med i svängarna, det var första gången han gjorde det. Visst har antalet åtalsunderlåtelser ökat efter reformen år 1985, Bengt-Ola Ryttar. Ungefär hälften av dem som fick en sådan åtalsunderlåtelse var ungdomar mellan 15 och 20 år, vilket är oroande. Jag undrar om det inte är just sådana uppgifter som också oroat regeringen, som nu tycks arbeta med en proposition i ämnet till våren.

Herr talman! Jag skall kanske förtydliga mig, Ingbritt Irhammar, när det gäller centerns agerande i utbildningsfrågorna. Jag tycker inte att centern har backat från sina ambitioner, det är bara så att man har godtagit den ambitionsnivå som anges i utskottets betänkande. Vi är också överens om vikten av och behovet av att miljöbrotten beivras. Vad som skiljer oss åt är att Ingbritt Irhammar föredrar en centralistisk lösning, medan utskottsmajoriteten föredrar en decentralistisk lösning av det här problemet. Som jag ser problemet råder det inget tvivel om att det är i basen som resurserna behöver förstärkas. Därför är det mycket angeläget att polisoch åklagarväsendet får en god tilldelning av de här utbildningsmedlen som nu kommer. Ingbritt Irhammar beskyller regeringen för brist på handlingskraft i de här frågorna. Men i miljöpropositionen föreslås faktiskt 100 nya handläggartjänster i miljövårdsorganisationen. Naturvårdsenheterna vid länsstyrelserna får ett extra tillskott på 10 milj.kr. Inte minst: Tillståndsgivningen vid koncessioner och liknande skall utformas på ett sådant sätt att det blir lättare att beivra brott som begås mot miljölagstiftningen. Jag har full respekt för herrarna Munkes och Sundins vaktslående om rättssäkerheten. Men jag tycker faktiskt inte att någon av herrarna har gjort det sannolikt att rättssäkerheten har blivit försämrad efter år 1985. Både åtalseftergifter och strafförelägganden har minskat i antal med 1 500 resp. 2 000 mellan 1985 och 1986. Lars Sundin påpekade i sitt anförande att det är beklagligt att det är så många ungdomar som blir föremål för åtalseftergift. Men här möter regeringen med nya påföljder, vilket jag påpekade i mitt huvudanförande, och det tror jag är riktigt. Att det är första gången som det sägs något positivt om samhällstjänst här i kammaren från socialdemokratiskt håll innebär inte att det är sista gången.

Herr talman! När det gäller utbildningen så förtydligade Bengt-Ola Ryttar sig och sade att vi inte hade backat när det gäller utbildningskravet. Vi har tills vidare godtagit den ambitionsnivå som finns i betänkandet, därför att det är en god tradition att först utvärdera och se hur det blir och vilken genomslagskraft detta får. Det måste vi först pröva. Jag sade också att vi kommer att följa detta mycket noggrant, eftersom det är en absolut nödvändighet att det blir en bättre utbildning. Vi hoppas naturligtvis att detta skall leda till en bättre utbildning och att det är tillräckligt. Är det inte så kommer vi att återkomma med nya motionskrav i denna riktning. Så till frågan om den särskilda statsåklagaren i miljömål. Är det en centralistisk lösning? Ja, om det skulle ersätta något annat. Men detta är ju utöver en förbättrad utbildning av de åklagare som finns i dag. Alla dessa får en förbättrad utbildning på miljösidan, och därtill vill vi också ha en särskild statsåklagare i miljömål. Jag sade att detta behövdes nu, eftersom det finns så dåliga erfarenheter på dessa områden. När samtliga åklagare har en bättre utbildning, kan man mycket väl tänka sig att inte ha den här särskilde statsåklagaren. Men det underliga är att ni här från olika håll erkänner att man inte prövar de här miljömålen tillräckligt, att de inte leder till åtal och de påföljder som allmänheten förväntar sig, det har såväl Sven Munke som Bengt-Ola Ryttar sagt, och att allmänheten upplever det här som stötande. Det är därför som det nu behövs verkliga insatser. Sedan kan vi kanske undvara en särskild statsåklagare i miljömål. Regeringen satsar på ytterligare tjänster till länsstyrelsernas naturvårdsenheter, och det tycker vi är bra i centern. Men vi sade att detta var otillräckligt, och jag sade att vi därutöver satsar 10 miljoner, förutom att vi satsar på en statsåklagare och ger resurser till polisen samt en särskild miljöombudsman. Det var detta jag menade när jag sade att de resurser ni föreslår inte är tillräckliga.

Herr talman! När Bengt-Ola Ryttar säger att antalet åtalsunderlåtelser och strafförelägganden inte har ökat så är det en helt felaktig uppgift. Ordningsbot, strafföreläggande och åtalsunderlåtelse är exempel på hur man gallrar bort en hel del begångna brott. Det sker faktiskt, Bengt-Ola Ryttar, 300 000 sådana brott om året. Och då har vi inte räknat med dem som begås av minderåriga. Årligen gallras alltså 300 000 sådana brott bort på grund av denna mycket liberala hållning. Att vi är så bestämda på denna punkt beror på att brottsoffren, alltså de som drabbas, ju inte kan förstå att man bara lämnar åtalsunderlåtelser eller att man inte har rapporteftergift och liknande. Det är som sagt därför som vi håller så styvt på detta. Jag vill också bemöta Ingbritt Irhammars inlägg, eftersom hon nämnde mitt namn. Visst åtalas miljöbrott. Men sanktionerna blir mycket blygsamma. De domstolsförhandlingar som sker är nästan farsartade. Det värsta är att skadeståndskraven ofta uppgår till miljonbelopp men att de böter som utdöms nästan står i paritet med dem som utdöms för snatteri och liknande. Det är sådant som upprör folk. Vi har emellertid svårt att förstå varför man skall tillsätta en statsåklagare som inte har någon som helst erfarenhet av denna typ av brottmål. Eftersom riksåklagaren nu skall göra en översyn av de mål som är avdömda, anser vi att man får avvakta vad han kommer fram till. Man kan inte, som Ingbritt Irhammar föreslår, först tillsätta en statsåklagare som inte begriper någonting och sedan avveckla vederbörande när de vanliga regionala åklagarna har fått sin utbildning. Så kan man inte arbeta. Det rör sig ändå om både stora belopp och genomgripande förändringar inom detta verksamhetsområde.
Herr talman! Under middagsrasten roade jag mig med att försöka ta reda på hur det var med denna statistik. Jag hann inte mer än att gå till protokollet från förra årets debatt i frågan och läsa om vad socialdemokraternas dåvarande talesman Lars-Erik Lövdén där sade. Han konstaterade att antalet åtalsunderlåtelser ökade med 500 mellan åren 1983 och 1985, då vi alltså hade de gamla, mer restriktiva reglerna. Under år 1985 var det 2 000 fler än föregående år. Under större delen av 1985 gällde de nya, mindre restriktiva reglerna. Jag vill så här i slutet av debatten konstatera att glädjeämnet här består i den omsvängning som har skett från socialdemokratiskt håll. Man talar nu positivt om samhällstjänst. Äntligen! Det lönar sig att tjata ibland, herr talman.
Herr talman! Ingbritt Irhammar säger att det vore en centralistisk lösning, om det kunde ersätta någonting annat. Men vi är faktiskt överens om anslagsramarna här. Skall man då lägga resurser på en statsåklagare, tar man faktiskt bort resurser från andra områden inom åklageriet. Sven Munke säger att 3 000 brott gallras bort genom olika former av åtalseftergifter, strafföreläggande, ordningsbot och rapporteftergifter. Det låter ju som en fruktansvärd siffra. Men om man tittar på vad den materiellt innehåller, finner man — och här vänder jag mig också till Lars Sundin — att antalet eftergifter år 1985 uppgick till 23 149. År 1986 var antalet 21 618 — alltså en minskning med 1 531, för att vara exakt. Antalet strafförelägganden uppgick 1985 till 77 900. År 1986 var det 75 820, en minskning med 2 080. Däremot hade siffran för ordningsbot ökat. Den låg under 1986 i storleksordningen 180 000, och det innebar en ökning med 5 500. Men här bör man lägga märke till att det när det gäller rapporteftergift, ordningsbot och strafföreläggande förutsätts att man är överens i skuldfrågan, att den är utredd och klar. Om den tilltalade hävdar en annan uppfattning går ärendet vidare. Så förhåller det sig däremot inte när det gäller åtalseftergift, men där är det också helt andra dimensioner på antalet fall.
Herr talman! Sven Munke talar om farsartade förhandlingar i de miljömål som vi har kunnat följa under den senaste tiden. Och det skulle ju bli extra farsartat om man gjorde som Sven Munke föreslår, nämligen att tillsätta tjänsten som särskild statsåklagare i miljömål med en person som inte begriper någonting. Det är inte den lösningen som vi vill förorda, utan det skall naturligtvis vara en person som redan har erfarenheter på detta område och i fortsättningen kan ägna sig åt behandlingen av miljöbrott på heltid. Detta skulle vara i konsekvens med vad övriga partier har gått med på på andra områden, som jag har tagit upp tidigare i debatten. Det är fråga om precis samma linje som ni ansåg vara nödvändig när det gällde ekobrottslighet. Det är inte mer decentralistiskt, därför att det gäller miljöbrott i stället för ekonomisk brottslighet. Det är bara det att det vid miljöbrott i regel är fråga om ekonomisk brottslighet och miljöbrottslighet i kombination, vilket Prot. 1987/88:94 gör målen dubbelt så komplicerade. Därför behövs det verkligen en 6april1988 statsåklagare också när det gäller miljöbrott. Anslag Ull Aklägar
Herr talman! Jag vill bara korrigera Bengt-Ola Ryttar. Det var kanske en felsägning av honom, när han sade att jag hade påstått att 3 000 brott sorteras bort. Nej, det är 300 000 brott, vilket gör att det får en helt annan dimension. Det finns statistik som visar detta, så det är ingenting som jag säger utan att ha en bakgrund. Den som drabbas av dessa brott har som sagt mycket svårt att förstå att man ger åtalsunderlåtelse eller att det blir rapporteftergift eller kanske strafföreläggande. Man tycker att detta är otillräckligt. Det är mot denna bakgrund som vi har reserverat oss. Till Ingbritt Irhammar vill jag med anledning av motionen om inrättandet av en särskild statsåklagare säga att en sådan först och främst skall ha en ordentlig utbildning. Dessutom finns det ju enligt Ingbritt Irhammar tydligen ingen åklagare som fyller måttet för att kunna axla detta statsåklageri. Vi menar därför, vilket vi också har skrivit i betänkandet, att vi för närvarande inte kan tänka oss att en sådan tjänst inrättas. Men vi avvaktar vad riksåklagaren kommer fram till efter sin översyn av de mål som har föredragits på de olika tingsrätterna i vårt land. Först därefter kan vi ta ställning till detta.
Herr talman! Det var en felsägning, om jag sade 3 000. 300 000 var den siffra som Munke använde. Alla dessa 300 000 brott passerar ju inte utan att åtgärder har vidtagits från samhällets sida, eftersom både strafföreläggandet och ordningsboten faktiskt är att betrakta som straff. Åtalseftergifterna närmar sig också den karaktären, om riksdagen antar det förslag beträffande unga lagöverträdare som är förelagt riksdagen. Enligt detta förslag förutsätts att man måste sköta sig om man har fått en åtalseftergift, annars kan målet tas upp igen och man kan ställas inför rätta för denna förbrytelse. Förhållandena är således inte alls så ruskiga som Sven Munkes siffror ger sken av. Jag anser att den företagna avvägningen är bra och att den gör det möjligt att behålla en del resurser för bekämpande av den verkligt grova brottsligheten, vilket vi alla är betjänta av.

Herr talman! Lagutskottets betänkande nr 19 behandlar vissa förslag till ändringar i äktenskapsbalken och den s.k. sambolagen. Till betänkandet är fogade två reservationer och ett par särskilda yttranden. Eftersom här berörs frågor som riksdagen diskuterade ingående förra året, skall jag begränsa mig till några mycket korta kommentarer. Sambolagen beslutades av riksdagen i april förra året. Moderata samlingspartiet reserverade sig då mot lagens införande. Vi ansåg — och vi gör det fortfarande — att lagen dels bidrar till att skapa en form av B-äktenskap, dels att den invaggar icke gifta samboende i en falsk trygghetskänsla. Lagen har trätt i kraft och många har anpassat sig till den, och även om vi moderater är starkt kritiska till lagen har vi avstått från att stödja förslaget om att den nu skall upphävas. I ett särskilt yttrande har vi dock markerat den principiella uppfattning som vi har i denna fråga. Även lagen om homosexuella sambor har nu varit i kraft sedan årsskiftet. Trots detta anser de moderata företrädarna i lagutskottet — liksom centerpartiets — att lagen bör upphävas vid halvårsskiftet. I riksdagsdebatten i juni förra året utvecklade jag skälen för att sambolagens regler inte borde utsträckas att gälla även samboende av samma kön. Dessa skäl är lika giltiga i dag. Samhället bör på olika sätt främja och stödja en normal familjebildning, men därifrån är steget långt till att genom lagstiftning legitimera homosexuella förhållanden. Även i ett sådant förhållande finns ju — om parterna så önskar — möjlighet att genom avtal komma överens om exempelvis fördelning av det gemensamma boet vid en eventuell separation eller vid dödsfall. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2. När det gäller reservation nr 1 angående en kartläggning av äktenskapets ekonomiska konsekvenser behöver jag inte närmare utveckla skälen till att en sådan undersökning skulle vara av stort värde. Det avser för övrigt Martin Olsson att göra i sitt inlägg. Jag vill bara understryka vikten av att lagstiftningen på olika områden snarare bör uppmuntra till äktenskapet som samlevnadsform än få till konsekvens att människor avstår från att gifta sig, av exempelvis ekonomiska skäl. Det finns exempel på detta inom bl.a. sociallagstiftningens område. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall även till reservation nr 1.

Herr talman! Det är viktigt att de ekonomiska konsekvenserna av äktenskap jämfört med andra samboendeformer är sådana att äktenskapet inte missgynnas. Det får enligt vår mening inte vara så att människor avstår från att gifta sig eller inte vill fortsätta att vara gifta därför att de finner att det är mer ekonomiskt att leva samman som ogifta eller att över huvud taget inte — åtminstone formellt — sammanbo. Med hänsyn till dessa synpunkter och på grund av att det inte är klarlagt hurudana de ekonomiska konsekvenserna blir av olika typer av samboendeförhållanden begärde Karin Israelsson och jag i en motion i fjol att en kartläggning skulle göras av de ekonomiska konsekvenserna av äktenskapet jämfört med andra samboendeformer. Vi begärde även att denna kartläggning skulle utgöra underlag för förslag till åtgärder för att äktenskapet inte skall missgynnas. Eftersom motionen avslogs i fjol av riksdagsmajoriteten, återkommer vi i år med motsvarande motionskrav, och dessutom har Marianne Karlsson i år väckt en motion med samma inriktning. I år liksom i fjol motsätter sig tyvärr socialdemokraterna i lagutskottet ett bifall till motionerna. Det är förvånande att socialdemokraterna inte finner det väsentligt att få klarlagt hur det förhåller sig på detta område och vilka regeländringar som kan behövas. Det är ju så att äktenskapets ställning jämfört med andra samboendeformer ofta diskuteras, och olika synpunkter framkommer på vilken samlevnadsform som kan vara bäst ur rent ekonomisk synpunkt för ett par. Ibland eller kanske t.o.m. många gånger redovisas exempel på hur regler för beskattning, bidrag och annat samhällsstöd är så utformade att äktenskapet missgynnas. I båda motionerna ger vi exempel på familjer som anser sig missgynnade på grund av att de valt äktenskapet. Allmänt känt är ju att folkpension och vissa pensionsrätter påverkas av samlevnadsform. Så utgör t.ex. ålderspensionen från folkpensioneringen 96 90 av basbeloppet för ensamstående men endast 78,5 96 för var och en av gifta pensionärer. Inom skatteområdet har förbättringar skett i och med att sambeskattning av makars B-inkomster numera avskaffats. Men reglerna för förmögenhetsskatt är alltjämt sådana att makar sambeskattas för förmögenhet, och det innebär att de genom äkenskapet får högre förmögenhetsskatt än vad två icke med varandra gifta får. Om ett par uppnår tillsammans 400 000 kr. i förmögenhet, skall det betala förmögenhetsskatt, medan var och en av två ogifta kan ha intill 400 000 kr. i förmögenhet utan att behöva betala förmögenhetsskatt. När det gäller samhällsstödet till barnfamiljer är skillnaderna mycket stora beroende av om föräldrarna sammanlever eller ej. Genom den av oss begärda kartläggningen skulle främst två saker vinnas: dels skulle klarhet erhållas om konsekvenserna av olika samlevnadsformer, dels skulle en sådan kartläggning ge underlag för utarbetande av förslag till erforderliga ändringar av olika regler, i syfte att undanröja bestämmelser som vi anser kan diskriminera äktenskapet. Herr talman! Familjen är grunden både för samhället och för de flesta människor. Även om det moderna samhället skall tillförsäkra alla en materiell trygghet, har familjen — och torde komma att ha — en avgörande betydelse för den enskildes trygghet och trivsel vad gäller såväl barn och ungdom som vuxna. Det skall självfallet vara helt fritt för varje par att välja samlevnadsform. Men det är både ett samhällsintresse och en rättighet för berörda personer att reglerna skall vara sådana att det stora flertalet kan välja äktenskapet som samlevnadsform. Äktenskapet är resultat av en aktiv och överlagd handling, och det skall ge trygghet för kontrahenterna och även för barnen. Herr talman! Detta är motiven till våra motioner och till reservation nr 1 av de tre icke-socialistiska partierna. Herr talman! I detta utskottsbetänkande behandlas dessutom bl.a. några motioner med krav på ändringar i äktenskapsbalken m.m. Med hänsyn till att äktenskapsbalken varit i kraft endast sedan årsskiftet anser ett enigt utskott att tillräckligt underlag och tillräcklig erfarenhet ännu ej finns för förslag till ändringar av denna lagstiftning, som föregåtts av ett mångårigt förberedelsearbete. Jag vill, herr talman, ta upp en ytterligare fråga som behandlas i betänkandet. Det gäller frågan om sambolagens tillämpning även på homosexuella par. Centerpartiet har hela tiden stött förslaget om införande av en sambolag för heterosexuella par. Denna lag får främst effekt vid upplösande av ett samboförhållande och är ett viktigt skydd för den svagare parten — oftast kvinnan — i ett samboförhållande, och den kan öka barnens trygghet. Däremot har vi inte kunnat finna att motsvarande skäl föreligger för att sambolagen även skall tillämpas på homosexuella par. Motiven för detta framgår av fjolårets utskottsbetänkande och riksdagsdebatten den 4 juni i fjol, när frågan behandlades här i kammaren, varför jag nu inte avser att upprepa argumenten. När det nu väckts motioner om att denna lag, som varit i kraft endast tre månader, skall upphävas anser vi mot bakgrund av vår tidigare deklarerade inställning att det inte finns bärande skäl emot ett genomförande av motionskravet om att lagen nu skall upphävas. Vi har därför tillsammans med moderaterna i reservation nr 2 yrkat på att lagen om homosexuella sambor skall upphävas. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! ”En lag är stor och väldig och svår att hitta på.” Så reflekterar Mumintrollet när han försöker lära sig lagen. Så kan man också säga att vi gemensamt har reflekterat i lagutskottet över de olika motioner med förslag till ändringar i äktenskapsbalken som inkom under den allmänna motionstiden i år. I det här betänkandet, nr 1987/88:19, från lagutskottet behandlas alltså, som redan framgått, ett antal motioner rörande ändringar i äktenskapsbalken. Vidare behandlas motioner som hänger samman med sambolagen och lagen om homosexuella sambor. Den nya äktenskapsbalken trädde i kraft så sent som den 1 januari i år. Den var då resultatet av ett mångårigt utredningsoch reformarbete. Ingen kan självfallet säga med säkerhet att detta stora lagstiftningsarbete i alla sina detaljer fått den exakt rätta utformningen. Framtiden får utvisa om justeringar behöver göras. Däremot är det alldeles för tidigt att efter bara knappt tre och en halv månad bedöma om förändringar är påkallade. Mot bakgrund av att en lag är precis så stor och svår att hitta på som Mumintrollet hävdar har vi alltså i lagutskottet enats om att avvakta en tid för att vinna erfarenheter av den nya lagen innan vi vågar oss på att föreslå några ändringar. Vi har därför, utan att ta ställning i sak till de olika motionsförslagen, enhälligt föreslagit avslag på motionerna L403, L408 och L409. Två reservationer finns emellertid fogade till utskottets betänkande. Karin Israelsson. Bakom reservationen står dock samtliga borgerliga representanter i utskottet. En likartad reservation fanns också fogad till utskottsbetänkandet för ett år sedan när vi antog äktenskapsbalken. Som redan framgått förespråkas i reservationen att en kartläggning görs av de olika ekonomiska konsekvenserna av äktenskapet och andra samlevnadsformer. Äktenskapet bör inte diskrimineras ekonomiskt i förhållande till andra samlevnadsformer, anser motionärerna. En kartläggning skulle kunna ge underlag för eventuella lagändringar, menar man. Låt mig då först slå fast att inte heller utskottsmajoriteten anser att det skall vara förmånligare att leva samman som ogifta än som gifta. Redan i fjol underströk utskottet i sitt av riksdagen godkända betänkande att det bör vara ett mål för lagstiftningen att äktenskapet bevaras som den normala och naturliga formen för familjebildning för det helt övervägande antalet människor. Det förhåller sig emellertid så, att vi i Sverige har ett mycket stort antal lagar som på olika sätt berör de ekonomiska förhållandena i familjen. Lagarna har tillkommit av en mängd olika skäl. Somliga är civilrättsliga, andra är offentligrättsliga. Att konstruera gemensamma kriterier för lagstiftning på dessa olika områden framstår som utomordentligt svårt, kanske rent av omöjligt. En kartläggning av det slag som förespråkas i reservationen skulle därför dels bli oerhört omfattande, dels kanske ändå inte kunna leda till det motionärerna har önskat. Riksdagen förutsatte för ett år sedan, på förslag av utskottet, att förändringar borde kunna göras i olika lagar i samband med översyn av dessa utan föregående kartläggning men med det uttalade syftet att ingen samlevnadsform skulle favoriseras framför den andra. Herr talman! Det är ingen skillnad i grundvärdering mellan utskottsmajoritet och reservanter i det avseende jag nu diskuterar. Det är endast en fråga om vilka metoder vi bedömer som mest ändamålsenliga. Jag yrkar alltså avslag på reservation 1. Så till reservation 2. Där kanske grundvärderingarna skiljer sig mera. I denna reservation yrkas nämligen att lagen om homosexuella sambor skall upphävas. Moderater och centerpartister står bakom reservationen. Mot bakgrund av att vi här i kammaren för ett år sedan förde en stor och mera principiell debatt om den speciella lagstiftningen för homosexuella sambor finns det enligt min mening ingen anledning att nu gå in på själva grundfrågan. Jag nöjer mig med att konstatera att vi i det avseendet har olika uppfattningar. Utskottsmajoriteten menar dessutom att det av rättssäkerhetsskäl inte kan komma i fråga att riksdagen nu skulle upphäva den lag som trädde i kraft vid årsskiftet 1987-1988. Mot bakgrund härav yrkar jag avslag också på reservation 2. Herr talman!

Herr talman! Berit Löfstedt säger att det inte finns någon skillnad i fråga om grundvärderingarna utan att åsiktsskillnaderna endast gäller metoderna för att få fram regler som inte missgynnar äktenskapet. Men även om det inte föreligger någon skillnad i grundvärderingen, så finns det väl ändå en skillnad när det gäller om man vill åstadkomma någonting eller inte. På många av dessa lagstiftningsområden kan det dröja mycket länge innan det av andra skäl blir aktuellt att göra en översyn. Därför anser vi att det skulle vara mycket värdefullt att nu göra en samlad översyn. Att denna skulle behöva bli så oerhört omfattande som Berit Löfstedt sade tror jag inte. Den nya äktenskapsbalken har nu trätt i kraft och frågorna om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar i övrigt har blivit aktuella — inte bara för oss som stiftar lagar utan för hela det svenska folket. Därför är det angeläget och lämpligt att nu göra den kartläggning av äktenskapets och andra samboendeformers ekonomiska rättsverkningar som vi krävde redan i fjol. Vi lyckades då inte få bifall till detta krav men hade hoppats att vi skulle få det i år —i fjol hade vi att behandla så många andra stora frågor som gäller äktenskapet. Jag förvånar mig över att utskottsmajoriteten säger att den inte kan finna att en sådan kartläggning skulle fylla någon annan funktion än att visa att i vissa hänseenden äktenskap och andra samlevnadsformer behandlas olika. Men kommer man fram till det resultatet, blir nästa steg att undersöka hur man skall ändra reglerna för att uppnå likabehandling av olika samlevnadsformer. Att det kan dröja länge innan det är möjligt att åstadkomma ändringar av detta slag har vi flera exempel på. Äktamakeprövningen när det gäller studiestödet diskuterades länge innan den avskaffades. För att ta ett exempel från skatteområdet kan man peka på att det nu är länge sedan som det första gången framfördes krav på upphävande av sambeskattningen av B-inkomster. Denna sambeskattning är nu upphävd. Även ett upphävande av sambeskattningen av förmögenheter har krävts många gånger, men ännu har något sådant beslut inte fattats. Exempel kan tas från många andra områden. En kartläggning skulle vara värdefull när det gäller att åstadkomma erforderliga förändringar, och den skulle skynda på det hela. Det förvånar mig att majoriteten fastslår att det inte finns något bärande skäl för att göra denna kartläggning. På den punkten har majoriteten och reservanterna helt olika uppfattningar.
Herr talman! Jag vill med emfas understryka att vi i själva grundfrågan, nämligen att olika samlevnadsformer bör behandlas lika, har samma uppfattning. Det har vi också understrukit på flera ställen i utskottsbetänkandet. Det pågår ju en ständig översyn av en rad olika lagar. Det gäller t.ex. pensionsförmåner och de kommunala bostadstilläggen, som Marianne Karlsson tar upp i sin motion. Det pågår ständigt sådana översyner. Vi kan väl hjälpas åt och hålla ögonen på de olika lagarna med den utgångspunkten att de olika samlevnadsformerna i detta avseende bör vara likvärdiga.
Herr talman! Det är bra att vi skall hjälpas åt att åstadkomma förändringar. Men för att vara konsekvent borde utskottsmajoriteten då ha varit med om att föreslå att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna att man vid översynen av olika lagar bör beakta strävandena att få regler som i varje fall inte missgynnar äktenskapet. Faktum är emellertid att utskottsmajoriteten helt enkelt avstyrker våra motioner.

Herr talman! Har majoriteten alltid rätt? Har filosofen Spinoza fog för sitt påstående att man har lika mycket rätt som man har makt? Sitter rätten i spjutstångs ände? Eller finns det gränser även för majoritetens möjligheter att i kraft av sin maktställning bestämma över eller undertrycka minoriteten? Vad menas med folkstyre, demokrati? Är demokrati detsamma som obegränsad majoritetsdiktatur, rösträkningsdemokrati, eller råder det en på mänskliga och naturliga rättigheter — ”human rights” — grundad yttersta gräns även för majoritetsstyre, en gräns på vars andra sida den ene medborgaren icke har större rätt än den andre? Dessa mina frågor kretsar alla kring begreppet rättsstat eller själva fundamentet för vårt statsskick. Vad har nu allt detta med vårt överläggningsämne, som avser ideella föreningar, att göra? Svaret följer av ett färskt rättsfall från högsta domstolen, som jag tagit till utgångspunkt för min motion i ämnet. Ett fackförbund beslöt för några år sedan att teckna en obligatorisk kollektiv hemförsäkring — utan reservationsrätt för den enskilde medlemmen - i ett förbundet närstående försäkringsbolag. Försäkringspremien för medlemmarna motsvarade 0,1 26 av bruttolönen. Några medlemmar vägrade att foga sig i förbundets beslut och yrkade — efter stämning på förbundet vid Stockholms tingsrätt — att beslutet skulle förklaras ogiltigt på den grund att detsamma stred mot förbundets stadgar. Enligt dessa har förbundet till uppgift ”att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt att därvid och i övrigt medverka till en samhällsutveckling på grundval av demokratisk socialism”. Beslutet att teckna obligatorisk hemförsäkring föll enligt kärandena utanför det sålunda angivna syftet. I sin dom förklarade tingsrätten, att försäkringen inte kunde anses ha sådan anknytning till medlemmarna i deras egenskap av arbetstagare att den rymdes inom förbundets syfte såsom detta uttrycktes i stadgarna. Beslutet var därför ogiltigt. Svea hovrätt instämde genom dom den 6 december 1985 i denna tingsrättens bedömning. Högsta domstolen underkände i dom den 6 maj 1987 underdomstolarnas bedömning av rättsläget. Enligt HD räckte det icke med att det klandrade beslutet strider mot ändamålet med den ideella föreningens verksamhet, åtminstone om — såsom fallet var här — föreningen utgjorde ett fackförbund. Det krävdes då att beslutet ”avser ett ändamål som är uppenbart främmande för förbundets uppgift”.

HD:s dom är uppseendeväckande. Vid tolkningen av de normer som föreningens stadgar innehåller och som bestämmer de rättsliga relationerna mellan föreningen och de enskilda medlemmarna, eller i sista hand mellan de enskilda medlemmarna inbördes, har HD uttryckligen fäst vikt vid ”majoritetsintresset”. Redan ordet majoritetsintresset får mig som gammal domare att rysa och att känna obehag, eftersom ordet oförmedlat för tanken till makt och maktspråk. En tvists utgång skulle kunna bero på hur många personer som står emot varandra på ömse sidor. Rättsnormen är med andra ord inte avgörande i sig. Vad skall hänvisningen till majoritetsintresset annars betyda? Den enskilde förlorade ju målet just därför att han hade en majoritet emot sig och detta trots att han saknade praktiska möjligheter att begära sitt utträde ur föreningen med hänsyn till sitt beroende av denna. Domen har oroat och skrämt inte bara mig. I en framställning till regeringen har sålunda Medborgarrättsrörelsen anfört bl.a.: ”HD bygger sitt ställningstagande i den avgörande frågan på ”hänsyn till majoritetsintresset”. Det är detta intresse som kräver att den enskilde måste ge vika för föreningsbeslutet och som fordrar att endast uppenbara övertramp får korrigeras. HD slår genom denna motivering i principfrågan fast en maxim med nära nog oöverblickbara verkningar. HD har helt enkelt konstaterat att det i vår rättsordning finns en allmän grundsats att, när fråga är om en grupp, majoriteten har en rätt att påtvinga minoriteten sin uppfattning och få rättsordningens stöd härför. Vårt demokratiska styrelseskick bygger på grundtanken att flertalet har rätt att bestämma över mindretalet, men det är en öppen fråga hur långt denna grundsats sträcker sig utanför det tent politiska fältet. En livlig debatt pågår härom. HD:s dom griper på ett drastiskt sättini denna debatt. Denna rättsinstans slår utan någon närmare analys helt enkelt fast att det inom ett mycket vitt område — ej närmare avgränsat — gäller; när uttryckliga lagregler saknas, att en majoritet alltid kan begära att minoriteten i gruppen rättar sig efter vad majoriteten beslutat skola gälla /för gruppen. Endast mot uppenbara övertramp kän en minoritet som anser sig illa behandlad söka skydd. Konsekvenserna av denna uppseendeväckande maxim som nu blivit en del av den svenska rätten måste omedelbart klarläggas. Människorna i vårt land deltar i många kollektiv. I alla de fall då-lagregler på dessa ej finns kan enskilda råka mycket illa ut. Det är enligt Medborgarrättsrörelsen viktigt att statsmakterna observerar läget "även utanför de ideella föreningar, som denna skrivelse i första hand gäller.” Herr tålman! Utgör inte redan: det aktuella rättsfallet anledning för riksdagen att i behörig ordning överväga vilka rättsnormer som skall gälla i umgänget inom föreningsvärlden? Det är ju så — vilket tydligen inte kan upprepas tillräckligt ofta — att det finns rättsnormer för alla' andra typer av juridiska sammanslutningar utom just beträffande ideella föreningar. Avsaknaden av lag inom det viktiga rättsområde som döljer sig under beteckningen ideella föreningar har fortlöpande visat sig vara till nackdel för den enskilde i hans relationer med föreningen i fråga. Det må gälla rätten att vinna inträde i en förening, rätten att vara kvar i en förening eller rätten att utträda ur en förening. År efter år har vi från borgerlighetens sida — främst då från moderaternas och centerns sida — pekat på den otillfredsställande och i vissa delar helt oefterrättliga situation som råder och som tagit sig uttryck i att enskilda medlemmar gång efter annan tvingats att söka bistånd hos våra domstolar, som därigenom fått ikläda sig lagstiftarens naturliga roll. I tidigare motioner och anföranden har jag — i likhet med Martin Olsson — utvecklat saken ytterligare, varför jag nöjer mig med att hänvisa till dessa källor. Herr talman! Jag vill sammanfattningsvis återknyta till de frågor som jag inledde mitt anförande med, centrala frågor som hänför sig till relationen mellan den enskilde och majoriteten och vilkas besvarande ytterst har med den rättsliga kvaliteten i vårt land att skaffa. Ett bifall till den av moderaterna och centern stödda reservationen innebär ett uppdrag till regeringen att låta utreda frågan om relationerna mellan den enskilde och majoriteten inom ifrågavarande rättsområde. Även folkpartiet delar på avgörande punkter vår grundsyn, vilket framgår av dess reservation 2. Ett bifall till utskottsmajoriteten åter innebär att man är till freds med nuvarande ordning. Valet är avslöjande för inställningen i stort till mänskliga och naturliga rättigheter. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till de båda folkpartireservationerna 2 och 3. De ideella föreningarnas betydelse i svenskt samhällsliv är utomordentligt stor. Att de har denna stora betydelse beror sannolikt på att där finns en vitalitet, idérikedom och glädje i verksamheten som är orsakad av att de inte i alla avseenden är reglerade genom lagstiftning: Det är därför utomordentligt viktigt att föreningarna även i framtiden kan få verka fritt och obundet av statligt reglerade bestämmelser. Det finns trots detta tyvärr vissa avarter av verksamhetsinslag i föreningslivet som på något sätt borde förhindras. En. sådan är kollektivanslutningen, när medlemmar har gått med i en förening av ett alldeles speciellt skäl men sedan ansluts till andra föreningar som de kanske inte har något som helst intresse av att vara medlemmar i. Detta är ett intrång i den personliga integriteten som är otillbörligt och som bör elimineras. En annan avart är när människor har gått med i en förening av ett speciellt skäl och plötsligt märker att de har fått hemförsäkringar och liknande som de inte har något intresse av. Denna typ av intrång, där medlemmar får saker som de inte vill ha, bör också elimineras. Den negativa föreningsfriheten måste också på något sätt stadfästas, som Allan Ekström så klart redogjorde för. För de fall som jag har nämnt kan man därför efterlysa någon form av lagstiftning, så att dessa missförhållanden inte längre kan råda. Även vi i folkpartiet ser med tillförsikt fram mot att en sådan lagstiftning kommer till stånd. Jag går nu över till reservation 3, som gäller stiftelser. En departementspromemoria har framlagts som skall utgöra förslag för ett arbete om lagstiftningen för stiftelser. Under all tid har stiftelser fungerat utomordentligt bra utan att omgärdas av en massa lagstiftning. I folkpartiet kan vi just när det gäller stiftelser inte se att de skäl föreligger som brukar framhållas när lagstiftningsåtgärder skall vidtas.

I ett sådant fall kan man eventuellt tänka sig att bifalla ett förslag som går i den riktningen, men det bästa är nog att inte överväga lagstiftning för närvarande. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Praktiskt taget alla i vårt land tillhör en eller flera föreningar. Även om medlemskap är helt frivilligt är medlemskap i en förening i många fall en förutsättning för den enskilde att tillsammans med andra hävda sina intressen och rättigheter och för att kunna utöva olika fritidsaktiviteter och hobbyer. De synnerligen många föreningar och organisationer som är verksamma har en avgörande betydelse inte bara för den enskilde utan för hela vårt samhälle och vårt folkstyre. För centern har det alltid varit självklart att slå vakt om och underlätta för föreningslivet. Ett variationsrikt och av statsmakterna fritt och oberoende föreningsliv är en viktig del av vårt samhälle. En fråga som under senare år kommit att diskuteras alltmer är den enskildes ställning inom eller gentemot en organisation. Med hänsyn till organisationernas ökade betydelse har dessa frågor även blivit allt viktigare. När det gäller den enskildes rättigheter och ställning gentemot samhälletoch Prot.1987/88:94 mot andra medborgare finns en noggrann reglering i syfte att ge alla trygghet 6 april 1988 och förutsättningar för den enskilde att hävda sin rätt. När det gäller Lagstiftning Seträffön förhållandet till organisationer; som för den enskilde kan vara nästan lika z ra ; k w de ideella föreningar betydelsefullt som relationerna till samhället, finns det däremot inte några Zz och stiftelser särskilt utvecklade regler. Det nu aktuella betänkandet är rubricerat Lagstiftning beträffande ideella föreningar och stiftelser. Den första delen av betänkandet och de motioner som behandlas där är en del av ett större område, nämligen den enskildes ställning inom och gentemot en organisation. På grund av den ärendefördelning som gäller mellan utskotten är det flera utskott som behandlar olika delar av detta stora frågekomplex. Bland viktiga frågor som behandlas av andra utskott vill jag nämna kollektivanslutningen till politiskt parti, den negativa föreningsrätten, dvs. rätten att stå utanför en organisation, och möjligheterna för organisationer att blockera enmansföretagare eller andra som inte har några anställda som är medlemmar i den blockerande organisationen. , Av de olika motioner och motionsyrkanden som centern har väckt i syfte att stärka den enskildes ställning i dessa förhållanden har lagutskottet endast att handlägga motioner med krav på utredning om grundläggande lagstiftning för ideella föreningar i syfte att garantera den enskildes ställning. Dessa frågor har behandlats flera gånger tidigare i riksdagen, och jag avser inte att här repetera de många olika skäl som talar för en utredning. Jag vill endast erinra om att vi från centerns sida anser att många förhållanden under senare år har visat att det skulle vara värdefullt med vissa grundläggande regler om medlems rättigheter, exempelvis rätten att bli medlem i, rätten till utträde ur och rätten att stå utanför en organisation samt rättigheter och skyldigheter vid hot om eller beslut om uteslutning. Trots att ideella föreningar har synnerligen stor betydelse i vårt samhälle och för oss alla som enskilda medlemmar och medborgare och trots föreningarnas omfattande verksamhet anser utskottsmajoriteten i år, liksom tidigare år, att det saknas skäl för en lagstiftning om ideella föreningar. Det bör observeras att det både i centerns motion och i reservation nr 1 som har fogats till utskottsbetänkandet begärs en utredning av frågan, så att behovet och lämpligheten av en lagstiftning blir belyst. Rädslan för en sådan utredning är förvånande, om man tänker på reglerna för andra typer av organisationer. Jag vill erinra om att det för ekonomiska föreningar, som även fyller stora uppgifter i föreningslivet och i samhället, finns lagstiftning som dels motsvarar aktiebolagslagens regler, dels innehåller klara regler om medlems rättigheter och skyldigheter vad gäller inträde, utträde och hot om uteslutning. Dessa lagregler visar att det är möjligt att lagstifta om rättigheter och skyldigheter för medlemmar utan att begränsa föreningsfriheten. Det finns flera förhållanden och händelser som talar för att en utredning görs om förutsättningarna för en grundläggande lagstiftning. Jag skall inte upprepa sådana exempel, men jag kan kort anknyta till det fall som Allan Ekström berörde, nämligen när högsta domstolen 'i motsats till underinstanserna har ansett att ett fackförbunds beslut att teckna kollektiv hemförsäk 131 ring för sina medlemmar utan att inhämta deras samtycke inte avsåg ändamål som var uppenbart främmande för förbundets uppgift. Eftersom det inte var uppenbart främmande ansågs det tillåtet. Jag anser att detta exempel liksom andra förhållanden och händelser visar att det finns goda skäl att se över vilka rättigheter en medlem bör ha. Herr talman! Centern har alltid slagit vakt om det omfattande och variationsrika föreningslivet i vårt land. Vi slår även vakt om den enskildes ställning såväl gentemot samhället som gentemot organisationerna. Det är mot denna bakgrund vi vill att man inom ramen för organisationsfriheten skall låta utreda förutsättningarna för en lagstiftning som främst skall ge garantier för den enskildes ställning inom och gentemot sin organisation. Det är därför som vi tillsammans med moderaterna har fogat reservation nr 1 till utskottsbetänkandet, vilken jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Frågan om lagstiftning beträffande ideella föreningar har diskuterats varje år i denna kammare — åtminstone en gång årligen och ibland flera gånger om året — alltsedan mitten av 1970-talet. Motionerna har varje gång avslagits av riksdagen. Man kan därför tycka att argumenten nu borde vara uttömda från den sida som vill ha lagstiftning på detta område. Så förhåller det sig i själva verket också. Vad vi numera varje år bevittnar är en upprepning av samma argument som vi redan känner väl till. Jag skulle därför kunna fatta mig mycket kort och bara hänvisa till den debatt som fördes i fjol. Men det finns all anledning att noga granska de tankar, den filosofi och det försåtliga resonemang som ligger bakom dessa borgerliga motioner och reservationer. I den reservation som centern och moderaterna har fogat till utskottets betänkande talas det så vackert om att ideella föreningar är en viktig del av vårt samhälle. De sägs fullgöra betydelsefulla uppgifter på många olika områden, t.ex. inom facklig, politisk och humanitär verksamhet, och man nämner också religionsutövning, vetenskaplig forskning och idrott. När man sedan preciserar vilka förhållanden som motiverar lagstiftning, pekar man bl.a. på den enskildes rätt att inträda i eller utträda ur en förening, hans rätt att slippa bli ansluten till en förening mot sin vilja, s.k. negativ föreningsrätt, organisationsklausuler m.m. Därefter anförs i reservationen exempel på påstådda missförhållanden, men enbart inom fackliga organisationer. Därmed är saken klar. Egentligen är det inte ideella föreningar i allmänhet som reservanterna avser, utan det är de fackliga organisationerna. Och det är heller ingenting nytt. Det har varit samma sak varje år. Därför vill också jag tala om de fackliga organisationerna. Moderata samlingspartiet och delar av den övriga borgerligheten driver i dag allt starkare rätten att inte vara med i facket, kravet på avpolitisering av facket, försämringar av arbetsmarknadslagstiftningen och inskränkningar i det fackliga inflytandet — allt i den individuella frihetens namn. I det här sammanhanget förtjänar det att erinra om vad den konservative professorn Gustav Cassel skrev för åtskilliga decennier sedan: ”Inom borgerliga kretsar och även inom de oorganiserade arbetarnas led hör man ofta fackföreningarna klandras därför att de undertrycker arbetar nas frihet. Det är en gammal liberal, formell uppfattning om begreppet frihet som här ger sig till uttryck. Den frihet fackföreningarna beröva arbetarna är förnämligast friheten att arbeta till underpris, men den, som vet hur den friheten kan missbrukas på en oreglerad arbetsmarknad kan icke skatta den mycket högt.” I dag är det uppenbart att en nyanserad konservativ samhällssyn av detta slag inte längre kan komma till uttryck inom moderata samlingspartiet. Sådana uppfattningar har numera pressats tillbaka till förmån för mer extrema nyliberala idéer. Från borgerligt håll försöker man i dag, på samma sätt som man från högerhåll tidigare gjort under 1900-talet, framställa sig som den enda garanten för den enskilda människans frihet och integritet. Detta är lika fel nu som då. Det hot som målas upp har praktiskt taget undantagslöst sitt ursprung i organisationer och myndigheter, dvs. sådana institutioner som har uppstått ur folkliga krav på trygghet och frihet i marknadssamhället. Man inte ens antyder att den extremt starka maktkoncentrationen i näringslivet eller hos stora kapitalintressen i allmänhet kan utgöra hot mot demokratin eller den individuella friheten. Det visar att framför allt moderata samlingspartiet är ett snävt intresseparti som för kapitalintressenas och de besuttnas talan och mycket konsekvent också agerar som ett sådant. Även centern och folkpartiet tycks nu i vissa frågor ha anslutit sig till detta betraktelsesätt. Ett gemensamt och solidariskt agerande var och är löntagarnas och de många människornas enda möjlighet att hävda sina intressen. Det är denna fritt valda, solidariska intressekamp som bl.a. har resulterat i starka och demokratiskt styrda fackliga organisationer. Den mycket höga fackliga organisationsprocent vi har här i Sverige, och som för övrigt fortfarande ökar, visar att löntagarna anser detta vara ett bra sätt att driva sina intressen också i dagens samhälle. Rätten att bilda intresseorganisationer som självständigt och i demokratiska former definierar sina uppgifter är grundläggande i en demokrati. Varje inskränkning för en organisation att fatta beslut inom demokratins vida råmärken innebär ett förmynderi och ett hot mot de demokratiska rättigheterna: Det inflytande de fackliga organisationerna har i dag är inte något som givits dem. Det inflytande organisationerna har är i stället ett uttryck för den kraft som medlemmarnas antal och engagemang utgör. Låt mig anknyta till reservation nr 1. Den positiva föreningsrätten garanterar rätten att fritt bilda organisationer, att gå in i organisationer samt att verka i organisationer. Föreningsrätten garanterar också organisationerna rätten att i demokratiska former själva, utan inblandning från statsmakternas sida, fatta beslut om verksamhetsformer och innehåll. Dessa rättigheter är grundförutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Utan dem skulle de enskilda individernas möjligheter att effektivt driva sina intressefrågor allvarligt skadas. Herr talman! Införandet av en negativ föreningsrätt banar väg för en reglering av organisationernas inre arbete och för individernas förhållande till organisationerna, vilket vore ytterligt tvivelaktigt ur demokratisk synpunkt. Det finns i dag inga formella krav på en enskild individ att vara med it.ex. en facklig organisation. De fackliga medlemmarna upplever det som osolidariskt att dra nytta av det fackliga arbetet utan att själva bidra med en motprestation. Införandet av en negativ föreningsrätt skulle knappast komma att få några positiva effekter för de enskilda individerna och deras förhållande till organisationerna. Det skulle bara kräva ytterligare lagstiftning i syfte att i detalj reglera organisationernas inre arbete. En sådan utveckling skulle som huvudsakligt resultat ge upphov till en mycket kraftig maktförskjutning från den enskilde individen till statsmakterna. Detta för snarast tankarna till vissa av de länder i öst och väst som, bl.a. på grund av förtrycket av de fackliga rättigheterna, de demokratiska partierna här i Sverige vanligtvis i stor endräkt brukar betrakta som djupt odemokratiska. Nej, låt oss alltså tala i klartext. Det handlar inte om en lagstiftning som skulle ha till syfte att reglera verksamheten för ideella föreningar i allmänhet, utan såväl motionerna som reservationerna får ses som ett uttryck för den borgerliga kampanjen mot fackföreningsrörelsen. När det i övrigt gäller argumenten mot lagstiftning om ideella föreningar vill jag inte här repetera dem, utan vill i likhet med Allan Ekström hänvisa den intresserade till tidigare års debatter i denna fråga. Herr talman! När det slutligen gäller reservation 3, som rör stiftelse, vill jag bara helt kort hänvisa till att en departementspromemoria i ämnet nyligen varit föremål för remissbehandling och för närvarande övervägs inom justitiedepartementet. Eftersom remisstiden gick ut så sent som den 15 mars kan man inte begära att regeringen i dag skall ha ett förslag färdigt. Vi bör inte föregripa regeringens ställningstagande till förslaget, och därför är något uttalande från riksdagens sida om den närmare utformningen av en lagstiftning på området inte nödvändigt. Det framhålls även i utskottets betänkande att utskottet utgår från att en proposition i ämnet snarast möjligt kommer att föreläggas riksdagen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka avslag på samtliga reservationer och att till alla delar få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Debatten handlar visst inte bara om fackliga organisationer, Stig Gustafsson. I tidigare års debatter vet jag att jag själv har fört in exempel beträffande båtföreningar, kennelklubbar och andra liknande organisationer. En annan sak är att missbruken påträffas enklast och mest flagrant hos de fackliga organisationerna. Dessa föreningar är också av en alldeles särskild dignitet. Högsta domstolen uttalade för resten rörande det här rättsfallet om vilket jag för övrigt har uttryckt mitt ogillande: Vad förbundet invänt om möjligheten för Henrik A att till undvikande av dessa olägenheter utträda ur förbundet är verklighetsfrämmande med hänsyn till behovet för den enskilde arbetstagaren av att tillhöra ett fackförbund. Min lärde kollega känner ingen förtrytelse över att utgången i en process beror på om man har majoriteten emot sig eller inte. Mina motiv är just dessa

SUN Herr talman! När man hör Stig Gustafsson tala och måla hotbilder undrar Ocksiredser man om han verkligen har läst reservationen eller om han håller tal på ett torgmöte dagarna före valet. De hotbilder han målar upp känner jag inte på minsta sätt igen från de värderingar och strävanden som centern har. Jag tror att Stig Gustafsson har läst reservationen som en viss potentat läser Bibeln, för i reservationen står ”att en viktig utgångspunkt måste vara att variationsrikedomen inom föreningslivet inte får begränsas. Det är vidare angeläget att föreningslivet och organisationsväsendet inte hindras eller försvåras. Tyngdpunkten i en ifrågasatt lagstiftning bör ligga i det som från samhällets sida är mest skyddsvärt, nämligen den enskilde medlemmens ställning i förhållande till organisationen.” Det är alltså fråga om den enskildes ställning. Jag framhöll i mitt huvudanförande att liksom vi skall ha noggranna regler som ger den enskilde skydd och möjlighet att hävda sina rättigheter gentemot samhället, bör det övervägas om det inte behöver införas regler som ger vissa grundläggande rättigheter även gentemot och inom en organisation, eftersom organisationstillhörighet betyder så väldigt mycket för den enskilde. Uppmana människor att inte höra till facket, säger Stig Gustafsson. Jag gissar att Stig Gustafsson för en del år sedan tog del av en broschyr som centern gav ut och som hette Centern på arbetsplatsen. Där vände vi oss till centersympatisörer på arbetsplatser med socialdemokratisk dominans. Vi rekommenderade dem att gå med i facket och vara aktiva i facket. Centern har aldrig haft någon annan inställning än att människor bör tillhöra den fackförening som organiserar de anställda på arbetsplatsen. När Stig Gustafsson målar upp de oerhörda farorna med en lagstiftning, kan jag inte undgå att läsa upp några rader som jag fick från riksdagens utredningstjänst. Jag hade läst att det fanns ett sådant här lagförslag i Finland, och jag bad utredningstjänsten kontrollera den saken. En kommitté har lagt fram ett förslag till föreningslag - rubriken är Ideella föreningar i Finland. Kommittén var enig om sitt förslag. Förslaget bereds för närvarande och granskas i laggranskningsnämnden, som motsvarar vårt lagråd: Ett förslag till riksdagen väntas om någon vecka, skrev utredningstjänsten den 30 mars. Tyvärr finns inte utredningsförslaget på svenska, så därför fick jag inte mer material. Till kommande års debatt kanske vi har ett vidare underlag, där vi kan se hur man har gjort i vårt östra broderland, som är lika demokratiskt som vårt. Det hoppas jag kan ge vägledning. Eller anser Stig Gustafsson att man i Finland i enighet mellan partierna är på väg att hota föreningslivet?
Herr talman! När Stig Gustafsson, om inte direkt så i vart fall indirekt, vill hävda att vi skulle vara för att man på något sätt urholkade de fackliga organisationernas möjligheter att verka, är det inte sant. Men det är sant som 135 Allan Ekström sade i sin replik, att det är lätt att hitta övertramp inom föreningsverksamheten som är otillbörliga och som inte bör förekomma. Det är, tycker jag, absolut förkastligt att fackliga organisationer inom LO-familjen i stor utsträckning kollektivansluter sina medlemmar till ett politiskt parti. Jag tycker att det vore rimligt att de på eget initiativ såg till att sluta med detta. Det hade absolut varit bättre än att lagstifta om det. Om man går med i en facklig organisation, gör man det för att den skall företräda en i vissa frågor på arbetsplatsen och i frågor som hör samman med arbetet. Man går inte med i en facklig organisation för att man på köpet skall få en kollektiv hemförsäkring. Man går med därför att föreningen bedriver en verksamhet som man vill delta i och omfattas av. Då är det rimligt att föreningen också håller sig till den verksamhet som är skälet till att människor blivit medlemmar. Jag har aldrig hört talas om någon idrottsförening som kollektivansluter sina medlemmar. Jag har heller aldrig hört talas om idrottsföreningar som tecknar försäkringar åt sina medlemmar, utan det är unikt för de fackliga organisationerna. Det är, anser jag, felaktigheter som organisationerna helst själva bör se till att eliminera. Men ifall de inte är beredda att göra det, måste man överväga en lagstiftning. I övrigt har det parti som jag representerar mycket stor respekt för de fackliga organisationerna.
Herr talman! Allan Ekström påstår att högsta domstolen bygger domen som han har åberopat främst på, som han sade, majoritetsintresset. Jag tillåter mig tvivla på det. Jag tror faktiskt inte att det är riktigt. Vad högsta domstolen fäster den huvudsakliga vikten vid är att ändamålet inte är uppenbart främmande för förbundets uppgift. Det är detta det handlar om, och här skulle jag vilja citera vad justitiekanslern på sin tid anförde i målet under dess tidigare förberedelse: ”Som jag dock tidigare har anfört, torde det inte kunna ifrågasättas att ett fackförbund har kompetens att sluta ett kollektivt avtal om sakförsäkring för sina medlemmars räkning. Tvärtom bör det betecknas som ett normalt led i en sådan intresseförenings verksamhet att verka för att medlemmarna erhåller ett fullgott försäkringsskydd till fördelaktiga villkor.” Det är egentligen detta som högsta domstolen har slagit fast, och det är också detta som högsta domstolen bygger sin dom på. Högsta domstolen bygger inte sin dom på något ”majoritetsintresse” eller på något resonemang om att rätt skulle sitta i spjutstångs ände. Kjell-Arne Welin har varit inne på samma sak, och det jag nyss har sagt gäller också hans invändningar. Dessutom tar han upp kollektivanslutningen, men den hör inte hemma i den här debatten. Det är en helt annan debatt. Det är en fråga som man över huvud taget inte skulle kunna lagstifta om i en lag om ideella föreningar, utan det får man i så fall lagstifta om i annat sammanhang. För övrigt har socialdemokraterna redan beslutat avskaffa kollektivanslutningen, och därför saknar den frågan intresse. Jag behöver inte läsa reservationen som en viss potentat läser Bibeln, Martin Olsson. Reservationen är tillräckligt avslöjande som den står där. Jag tillåter mig alltjämt tvivla på att det är den enskildes rätt som man från borgerligt håll här vill slå vakt om. Man talar om kollektivet i motsats till den enskilde. Man glömmer att det är de enskilda människorna som har sammanslutit sig i ett kollektiv för att ta till vara sina rättigheter. Jag känner ingenting till om något förslag till lagstiftning i Finland, och ingen här vet vad det innehåller eftersom det tydligen finns tillgängligt enbart på finska. Jag ser ingen av våra finsktalande kolleger i kammaren, så jag tycker att vi kan vänta med den debatten. För övrigt är det speciella förhållanden i Finland som nog kräver att man sätter sig in i vad som gäller där, innan man kan dra några paralleller till Sverige.
Herr talman! Jag blev en aning besviken över att Stig Gustafsson inte tilltror mig förmåga att kunna läsa rätt innantill. Nu har jag av en händelse högsta domstolens dom framför mig, och jag läser på s. 402: ”I varje fall i vad gäller fackförbunden, som har ett mycket stort antal medlemmar och som med sin verksamhet främst syftar till att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen, bör emellertid också ett uppenbarhetskrav gälla vid prövning av frågan om ett kongressbeslut strider mot ändamålet med förbundets verksamhet.

Herr talman! Finska förhållanden får vi återkomma till nästa gång, men jag ville ge Stig Gustafsson en kort information om att det ändå är en lagstiftning på gång i Finland och att det finns ett förslag från en enhällig kommitté, där förmodligen de olika partierna är representerade. Men vi får som sagt återkomma till detta. Vi kanske t.o.m. kan fara till Finland och studera förhållandena där, så att vi får ett vidgat underlag för vårt ställningstagande. För Stig Gustafsson är varje lagstiftning en oerhörd fara. Med samma patos som han här talat mot reservationen försvarade han tidigare under en rad år ståndpunkten att det är demokratiskt att kollektivt ansluta människor till ett parti. På den punkten har han nu dess bättre backat. Jag hoppas att det efter hand blir en reträtt även i det här fallet. Stig Gustafsson! Jag vill fastslå att vad vi eftersträvar — det kan man utläsa av reservationen och av centerns motioner nu och tidigare — är att stärka den enskildes ställning. Samtidigt som vi stärker den enskildes ställning och anger vilka rättigheter och skyldigheter den enskilde har ökar vi tilltron till föreningslivet och förutsättningarna för föreningslivet att fungera. Vad det här är fråga om är att se om vi inte, inom ramen för föreningsfriheten, inom ramen för ett variationsrikt föreningsliv i vårt land, kan införa vissa grundläggande rättigheter för medlemmarna. Jag förstår inte varför socialdemokraterna är så rädda för att låta utreda den frågan, så att vi får klara belägg för vilka missförhållanden som kan anses föreligga, vilka behov som kan behöva tillgodoses och vilken form av lagstiftning som är möjlig och lämplig inom ramen för våra grundläggande värderingar när det gäller både föreningslivet och den enskilde. Jag hoppas att det är grundläggande värderingar som egentligen alla i vårt samhälle omfattar och att det är metoderna som vi är litet oense om.
Herr talman! Stig Gustafsson försöker hävda att vissa frågor inte hör hemma under den här rubriken. Men nu är det ju så att ärendet gäller en ramlagstiftning för ideella föreningar eller inte. Där har vi försökt visa på felaktigheter som ibland har begåtts inom de ideella föreningarna. Man kan då inte bara hävda att de sakerna inte hör hemma i den här debatten — det är självklart att de felaktigheter som har begåtts också kommer att ligga till grund för en bedömning av om det finns ett behov av lagstiftning eller ej. Jag har visat på några övertramp som har gjorts inom föreningskollektivet och som i sig måste kunna ligga till grund för en diskussion här om en lagstiftning. Dem har vi visat på också i vår reservation.
Herr talman! Jag är ledsen om jag är tvungen att än en gång göra Allan Ekström en aning besviken: Jag har aldrig bestridit att högsta domstolen har skrivit det som Allan Ekström läste upp, men jag tillåter mig att ha en annan uppfattning än Allan Ekström om vad HD lagt huvudvikten vid. Herr talman! Från borgerligt håll brukar man här i kammaren oftast tala om överflödig lagstiftning. Man brukar säga att det finns för mycket lagstiftning här i landet — låt oss hejda lagstiftandet eller rent av avskaffa viss lagstiftning! Varför skall vi då plötsligt införa en lagstiftning på det här området? Det behövs ingen lagstiftning för att öka tilltron till föreningslivet — den tilltron är redan mycket stor.

Herr talman! Sverige har världens förmodligen bästa lag när det gäller arbetsskadeförsäkring. I teorin ger den skydd och hjälp åt alla som drabbas av skada eller sjukdom i sitt arbete. Men verkligheten ser annorlunda ut. Den som har drabbats av skada eller sjukdom får inte sin skada godkänd som arbetsskada. Till detta kommer att lagen tillämpas på så olika sätt från landsdel till landsdel, från försäkringskassa till försäkringskassa. Det som på ett ställe klassas som arbetsskada anses på ett annat ställe inte ha något med yrkesverksamheten att göra. Följden har blivit besvikelse och bitterhet; men också viss uppgivenhet, bland dem som den nya lagen skulle värna. Arbetsskadeförsäkringen trädde i kraft den 1 juli 1977 och innebar väsentliga förbättringar och utvidgningar i förhållande till den tidigare yrkesskadeförsäkringslagen från 1954. Det verkliga utfallet av lagen kan man inte överblicka, trots att det gått över elva år, vilket beror på den stora ärendebelastningen inom försäkringskassorna och överklagningsinstanserna. I många fall måste man avvakta prejudicerande utslag i de regionala försäkringsrätterna och försäkringsöverdomstolen, som är högsta instans i ärenden om socialförsäkringar, och det försenar ärendena ytterligare. Dessa svårigheter kunde man ha förutsett vid lagens antagande. Förseningarna innebär att många svårt sjuka arbetare och många som fått en arbetsskada inte får ut sin ersättning under sin livstid. Oklarhet i ersättningsfrågor försenar även rehabiliterande åtgärder bland de skadade, vilket leder till stora orättvisor för de många som har drabbats. Det är människor som helt oförskyllt skadats på jobbet som blir så nonchalant och nedlåtande behandlade — som om inte lidandet vore nog! Olycksoffren skall inte behöva leva i ovisshet, och inte heller vara utlämnade till experter som godtyckligt bedömer deras lidande. Om regeringen och myndigheterna såg de drabbades hälsa och rättigheter som en förstahandsfråga hade de uppkomna förseningarna aldrig fått uppstå. Pås. Si betänkandet skriver utskottet: ”Med hänsyn till att balansläget var oroväckande ansåg dock utskottet att regeringen skulle låta göra en analys av orsakerna till det ökande antalet arbetsskadeanmälningar.” För mig är detta en något konstig situation. Det är de arbetare som har de sämsta arbetsmiljöerna som till följd av detta har drabbats av både sjukdom och arbetsskador. Det är klart konstaterat. Den analys man talar om tycker jag därför egentligen är onödig. Antalet anmälningar om arbetsskador har enligt tillgänglig statistik ökat mycket kraftigt under 1980-talet och uppgår nu till närmare 250 000. Enligt prognosen fortsätter ärendetillströmningen att öka med ca 20 26 per år, vilket för nästa budgetår skulle motsvara 120 000 ärenden. Under de senaste åren har antalet sjukdomsfall för arbetsskadeprövning ökat med mer än 150 90. Dessa siffror talar för sig själva. En större analys av den uppkomna situationen är då mer eller mindre överflödig.

Herr talman! Detta betänkande behandlar anslaget för socialförsäkringens administration för det kommande budgetåret. Vi kan i betänkandet notera en mycket bred enighet bakom det förslag som presenteras. På en punkt har vpk avgivit en reservation, som Karl-Erik Persson här har argumenterat för. Jag vill allra först kommentera ett uttalande i vpk-reservationen — det åberopades också av Karl-Erik Persson från talarstolen. Det sägs där att tillämpningen av arbetsskadelagen kommit att bli en besvikelse för dem som drabbas av arbetsskada. Det är ingen riktig beskrivning av hur människor i dag uppfattar lagen. Det är nämligen på det sättet att rättsläget har förändrats påtagligt under de senaste åren. Bifallsfrekvensen har enligt statistik från riksförsäkringsverket stigit från 40 22 i början av 1980-talet till för närvarande ungefär 92 Jo. Det är den korrekta bilden. Bifallsfrekvensen är alltså i dag mycket hög. Jag tror att försäkringen har funnit sina former. Varje ärende blir föremål för en mycket grundlig utredning, och beslut fattas i en nämnd där representanter för arbetsmarknadens parter finns med. Min uppfattning är att enskilda försäkringstagare i dag har en relativt positiv inställning till försäkringen. De tycker också att försäkringskassan gör en korrekt bedömning av inkomna ärenden. Uttalandet i reservationen är därför inte korrekt med tanke på rådande rättsläge. Antalet arbetsskador för försäkringsmässig prövning har helt riktigt ökat oavbrutet de senaste åren. Det hänger delvis samman med den mycket viktiga utvidgningen av försäkringen år 1977. Denna utvidgning innebär att även arbetssjukdomar kan betraktas som arbetsskada och ge ersättning från försäkringen. Antalet ärenden i balans ökade mycket kraftigt och gör det delvis fortfarande. Under senare år har en rad åtgärder vidtagits inom RFV och försäkringskassorna för att förbättra och effektivisera handläggningen av arbetsskadeärenden. Det har också utgått medel direkt riktade till arbetsskadehanteringen. Vid kassorna har det tillkommit 320 nya tjänster för detta ändamål, och det är ett värdefullt tillskott. Alla dessa åtgärder har inte ännu kunnat få full effekt på grund av att de som anställs måste utbildas. Det sker också ett mycket omfattande decentraliseringsarbete vid kassorna. Även andra saker har bidragit till en fördröjning. Efter hand kommer dock den nyanställda personalen att bidra till att rutinerna blir effektivare och besluten kommer snabbare.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

Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten särskilt mycket. Låt mig med anledning av Karl-Erik Perssons anförande, i vilket han mest uppehöll sig vid arbetsskadeförsäkringen, säga att betänkandet i stort sett handlar om försäkringskasseadministrationen och inte särskilt mycket om arbetsskadeförsäkringen som sådan. I utskottet har stor enighet rått om skrivningarna. Frågan om arbetsskadeförsäkringen kommer att behandlas i ett senare sammanhang. Vi moderater har ett helt annat synsätt på arbetsskadeförsäkringen än andra partier och anser inte att man löser dess problem med hjälp av mer pengar eller en utökning av administrationen vid kassorna. Vi vill i stället lösa problemen genom avtalsförsäkringar. Men det är alltså en helt annan fråga som vi, som jag sade, återkommer till vid ett senare tillfälle. Vad gäller försäkringskasseadministrationen är det viktigt att det finns ett väl fungerande kontorsnät, något som också utskottsmajoriteten framhåller. Det är vidare viktigt att verksamheten decentraliseras, och decentraliseringstendenserna är också mycket starka för närvarande. Jag skulle nästan vilja påstå att det i dagens läge gäller att något stanna upp och se efter var effektiviteten blir störst. En del ärenden kan också kräva en viss centralisering. Det kan gälla mycket speciella ärenden av typ bidragsförskott, underhållsbidrag och vissa arbetsskadeärenden. Finns det inte tillräckliga erfarenheter och resurser på de små lokalkontoren kan det vara svårt att göra tillfredsställande bedömningar. Jag tror därför att det är klokt att avvakta och fatta det beslut som utskottsmajoriteten föreslår. Vi får sedan återkomma till de specifika frågorna, t.ex. frågan om arbetsskadeförsäkringen. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! I mitt anförande glömde jag att yrka bifall till reservationen, varför jag gör det nu. Jag hoppas att Gullan Lindblad har läst motion Sf302 under vilken jag står som första namn. I den tar vi upp frågan om arbetsskadeförsäkringen, som också behandlas i detta betänkande. Att inte frågan hamnade i ett annat betänkande rår jag faktiskt inte för. Jag tar mig därför friheten att försvara vår uppfattning i frågan. De människor som har försökt men inte fått en skada klassificerad som arbetsskada tror jag faktiskt, Börje Nilsson, känner djup besvikelse. Låt mig ta exemplet att nio av tio personer på en arbetsplats fått sina skador klassificerade som arbetsskador. Den tionde personen hamnar i en papperskvarn, som det är omöjligt att ta sig ur. Det kan vara läkare eller olika andra instanser som fått för sig att skadan kan ha uppkommit på ett annat sätt än genom arbetet. De människor som drabbas på detta sätt blir naturligtvis oroade och djupt besvikna. Nu kommer trenden att vända, säger Börje Nilsson. Frågan är bara hur länge vi skall vänta på det. Blir det 1, 2, 5 eller 10 år? Under de senaste elva åren har ärendebalansen hela tiden ökat. Allt fler människor har hamnat i kön för att få prövat om deras skada kan klassificeras som arbetsskada. Det skulle inte vara så här om inte reglerna var så konstiga som de är. Hur kommer det då sig att antalet arbetsskadeärenden har ökat så kraftigt? Jo, vi har fått en annan arbetsmarknad än tidigare med ökad stress på arbetsplatserna, obekväma ställningar, ensidiga arbetsrörelser och tunga lyft samt vibration. Det sliter hårt på människor och förorsakar skador. De här sakerna, som inte är några märkvärdigheter, är också LO på det klara med. Men majoriteten är envis och vill inte ta fatt i problemen för att vända utvecklingen. Det vore inte så svårt om man bara hade den rätta ambitionen. Men den tycks man tyvärr inte ha.

Herr talman! Som jag sade tidigare ligger bifallsfrekvensen i dag på 92 9 vid prövning av arbetsskadeärenden. Det är en mycket hög siffra. De människor som tillhör de 8 resterande procenten är kanske inte helt nöjda, eftersom de hade förväntat sig ett bifall. Men möjligheten till en korrekt prövning finns hela tiden. De får sitt ärende prövat och har vid avslag möjlighet att överklaga. Man kan föra ärendet vidare till försäkringsrätten och överdomstolen. Vi kan väl ändå notera att bifallsfrekvensen har ökat mycket kraftigt, från 40 till 92 96. Jag tycker att man i dag har en riktig tillämpning av arbetsskadelagen, och den kritik som Karl-Erik Persson för fram finns det inget underlag för i verkligheten. Karl-Erik Persson fixerar sig vid antalet tjänster, och jag tror att det är fel. Regering och riksdag har anvisat 320 nya tjänster, och det är en mycket kraftig förstärkning. De tjänstemännen börjar komma in i sitt arbete, men det behövs inte bara tjänster, utan det krävs också andra åtgärder för att förbättra och effektivisera handläggningen. Vi vet att man ute i kassorna verkligen jobbar med detta och försöker få ner balanserna och ge snabba beslut. Utan tvivel tar man allvarligt på den här uppgiften. Den kritik som i dag kommer från vpk har alltså inget underlag. Vi tar ansvar för försäkringen. Sedan till Gullan Lindblad: Vi behöver ju inte diskutera det i dag, men det är väl känt att vi har olika uppfattningar om arbetsskadeförsäkringen. Ni vill lösa upp försäkringen, men vi säger att den är oerhört viktig för alla dem som är anställda på arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag förmenar naturligtvis inte någon att här ta upp en större debatt om arbetsskadeförsäkringen och eventuella ytterligare anslagsäskanden för att förbättra situationen på den fronten. Men betänkandet i dag handlar, som jag sade, mera om administrationen i stort, och eftersom vi moderater har klara uppfattningar om arbetsskadeförsäkringen vill jag för min del bara förklara att vi tänker ta upp den debatten i ett helt annat sammanhang, när vi kanske mer i detalj kan gå in på själva försäkringen. För närvarande har vi alltså anslutit oss till utskottsmajoriteten i stort.
Herr talman! Jag vill bara säga till Börje Nilsson om de här 8 procenten att det vore förskräckligt om inte antalet hade ökat när ärendebalansen har ökat rejält. 8 Ze av 100 000 betyder att ganska många människor står utanför men skulle vilja ha sin ersättning och kanske också är berättigade till den. Vi har bevis för att det finns människor som får sin berättigade ersättning när de har avlidit, och jag tycker att vi kan vara överens om att vi fortsättningsvis inte kan ha en sådan tingens ordning. Vi måste vända trenden, så att inga människor skall behöva avlida och först efter sin död få sin skada klassificerad som yrkesskada. Men kan vi åstadkomma andra åtgärder för att få ner ärendebalansen, så är jag beredd att ställa upp på vad som helst. Det tycker jag också vi kan vara överens om.
Herr talman! Naturligtvis skall vi ha en riktig tillämpning av lagstiftningen, och man skall också kunna kräva snabba beslut från försäkringskassorna. Jag har tidigare beskrivit allt det arbete som görs för att få ner balansläget och förbättra det hela. Nu får vi avvakta. Man har satt in det antal tjänster som jag tidigare har nämnt, och sedan får man också från riksförsäkringsverket och kassorna verkligen sträva efter förenklingar av rutinerna. Det är oerhört viktigt att man jobbar också med detta för att kunna ge snabba beslut till de försäkrade.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 26 behandlas regeringens proposition nr 94 om ”styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser” Regeringen har i propositionen föreslagit att giltigheten för ifrågavarande lag skall förlängas med tre år. Regeringen har enligt denna lag — som ursprungligen infördes på försök för 16 år sedan, alltså år 1972 — givits rätt att utse en ledamot och en suppleant i styrelsen för högst tio allmännyttiga stiftelser som har mer än 5 milj.kr. i tillgångar. Det är alltså fråga om statlig styrelserepresentation. Det är således fel att använda ordet ”samhället” i lagens rubricering. Moderata samlingspartiet motsatte sig att denna lag infördes. Att detta system med statlig styrelserepresentation har varit i bruk i drygt 15 år ändrar på intet sätt vår principiella hållning i frågan. Påtvingade statliga styrelseledamöter i privata stiftelser är utslag av socialistiska tänkesätt och hör inte hemma i en liberal marknadsekonomi. Det finns inga rimliga skäl att utöva politiskt inflytande på detta område. I den motion som ligger till grund för reservationen har vi framhållit att stiftelsers syften och i bl.a. skattehänseende speciella ställning motiverar en väl fungerande offentlig tillsyn. Skillnaden mellan tillsyn och inflytande är emellertid väsentlig. Den offentliga tillsynen bör syfta till att tillse att stiftelsens tillgångar förvaltas på ett sätt som bäst gagnar stiftelsens intressen samt att stiftelsens avkastning används i enlighet med stiftelseurkundens bestämmelser. Systemet med statliga styrelserepresentanter i tio stora stiftelser är således inte ägnat att utgöra en effektiv tillsyn över tiotusentals stiftelser. Dessa styrelseledamöter utgör i stället ett inslag i stiftelserna som inte är i överensstämmelse med stiftarnas intentioner. Vi har tidigare framhållit, också före tillkomsten av 1972 års beslut, att den tillsyn som länsstyrelserna i dag utövar över stiftelserna kan förbättras, exempelvis genom att auktoriserade revisorer granskar de större stiftelsernas verksamhet i enlighet med instruktioner utfärdade av länsstyrelse eller annan offentlig myndighet. Behovet av tillsyn över stiftelser bör kunna tillfredsställas genom krav på bokföring och revision. Någon medverkan av offentliga representanter i styrelsen krävs inte. Den nuvarande lagstiftningen behöver inte förlängas eller ersättas med nya bestämmelser med samma innebörd. Lagstadgade krav på statliga styrelserepresentanter i stiftelser bör inte förekomma i framtiden. Därför bör riksdagen avvisa regeringens proposition. Att översynen av stiftelselagstiftningen har dragit ut på tiden — till följd av regeringens förhalning av frågan — utgör på intet sätt något motiv för att den nuvarande ordningen, som inte fyller någon rimlig funktion, skall fortsätta att gälla. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som fogats till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Regeringen har i en proposition föreslagit att giltighetstiden för lagen om styrelserepresentation för samhället i vissa stiftelser skall förlängas med tre år. Orsaken till att regeringen vill förlänga lagens giltighetstid är att justitiedepartementet i promemorian Stiftelser lade fram ett förslag till lag om stiftelser, vilken föreslås träda i kraft den 1 januari 1990. Enligt promemorian bör man när stiftelsernas verksamhet skall regleras ta ställning till om systemet med offentlig styrelserepresentation skall avskaffas eller permanentas. Näringsutskottets majoritet är av samma uppfattning som regeringen. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 26. Till utskottsbetänkandet har fogats en reservation och ett särskilt yttrande. Moderaterna har i sin kommittémotion yrkat avslag på regeringens proposition. Det sägs i motionen att behov av tillsyn över stiftelser bör kunna tillfredsställas genom krav på bokföring och revision. Sten Svensson redovisade helt riktigt det här. Offentlig styrelserepresentation har emellertid funnits sedan 1972. Jag har därför en fråga till Sten Svensson. Varför avskaffade inte de borgerliga partierna detta under perioden 1976—1982 när chansen fanns, om det är så illa ställt att man inte kan tänka sig att fortsätta med denna verksamhet? Chansen fanns ju ändå under de åren.
Herr talman! Jag vill erinra Birgitta Johansson om att vi har framfört samma krav hela tiden. Det framgår av de motionsyrkanden som vi har redovisat under alla dessa år. Jag vill i stället fråga Birgitta Johansson om avsikterna med det förslag som aviserats skall återkomma till riksdagen på basis av den promemoria som upprättats av justitiedepartementet. Är det socialdemokraternas avsikt att avveckla systemet med statlig styrelserepresentation, eller är avsikten att man skall få regler som innebär att denna form permanentas? Jag vill också fråga om avsikten är att i den tilltänkta nya lagen utgå från en positiv grundinställning till stiftelserna. En ny lag skall inte ha till uppgift att stärka och effektivisera statens kontroll över stiftelseväsendet. Såväl stiftare som donatorer har ju gjort betydande samhällsnytta genom åren. Mot bakgrund av ett sådant konstaterande bör man underlätta för nya stiftelser att komma till stånd, dvs. att främja möjliga donatorers vilja att skapa nya stiftelser. Är det socialdemokraternas avsikt att underlätta på det här sättet för att få nya stiftelser att komma till stånd?
Herr talman! Socialdemokratins avsikter med utredningen om stiftelser är helt klart att remissomgången måste få ha sin turordning, innan jag kan säga att vi kommer att handla på det ena eller på det andra sättet. Vi har den bestämda uppfattningen att vi måste vänta på remissinstanserna och låta demokratin ha de spelreglerna.
Herr talman! Kan jag åtminstone få ett besked från Birgitta Johansson om socialdemokraterna har en positiv grundinställning till stiftelsernas verksamhet, och om det är socialdemokraternas avsikt att underlätta för donatorer att bilda nya stiftelser i framtiden?
Herr talman! Jag kan bara upprepa vad jag sade tidigare. Vi har den avsikten med utredningar av vilket slag de än månde vara att remissomgångar skall kunna ha sin tid, och sedan kommer förslag att läggas fram. Jag tycker att det sätt som Sten Svensson har framhållit moderata samlingspartiet på är litet märkligt. Det finns nu statlig representation i tio stiftelser. Sten Svensson säger då att det är ett utslag av socialism. Jag tycker emellertid, att när man från moderaternas sida inte är beredd att vänta på ett ställningstagande och låta remissinstanserna få uttrycka sin uppfattning, är det förakt för demokratin.
Herr talman! Det är beklagligt att Birgitta Johansson inte vill deklarera sin syn på stiftelsernas verksamhet. Det finns ju i historisk tid betydande erfarenhet som kan ge ett värdeomdöme om vilket resultat de har åstadkommit. Som jag har påpekat har de gagnat samhällsnyttan.
Herr talman! Jag förnekar inte den samhällsnytta som stiftelserna gör i dag och kommer att göra i framtiden. Det är emellertid inte det denna fråga handlar om. Det handlar om tio samhällsrepresentanter i stiftelser.
Herr talman! Det som är viktigt att hålla isär, vilket jag påpekat i mitt anförande, är att man har kontroll och insyn å ena sidan och att man är med och deltar i den aktiva verksamheten å andra sidan. Det var detta jag syftade på när jag talade om att det var ett utslag av ett socialistiskt tänkande. Man bör göra en klar boskillnad mellan dessa två funktioner.